Herr talman! Det var ju synd att Karl Gustaf Sjödin inte har tänkt så långt när det gäller den ekonomiska ersättningen. Det är nämligen det som diskussionen och reservationen handlar om.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande angående bl.a. timkostnadsnormer behöver man se över de totala kostnaderna. Det är därför som vi förordar en utredning som skall se på vad som är rimligt och vilken ersättning som är det är skäligt att utge.

Herr talman! Den borgerliga regeringen startade sitt fögderi med att prioritera ner kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det var naturligtvis ingen överraskning för dem som har följt utvecklingen. Före regeringsskiftet motsatte sig moderaterna alla förslag som gick ut på att bekämpa ekonomisk brottslighet. Detta har man fullföljt i regeringsställning. Nu har vi socialdemokrater tvingat fram mera pengar för detta ändamål än vad regeringen hade tänkt sig. Lars-Erik Lövdén har på ett uttömmande sätt gett bakgrunden till detta tidigare i dag. I och med detta betänkande görs det en viss satsning på åklagarsidan genom att medel anslås för att anställa ytterligare 30 åklagare. Men, herr talman, regeringen är alltför passiv i fråga om de problem som föreligger när det gäller rekrytering av åklagare. Åklagarna har halkat efter i löneutvecklingen i jämförelse med domare och poliser. För att undvika att åklagarna blir en flaskhals i brottsbekämpningen måste regeringen aktivt verka för att lösa detta problem. Den ökande komplexiteten kräver också att utbildningsresurserna förstärks på ett sådant sätt att brottsligheten kan bekämpas på ett effektivt sätt, vilket även framgick av Lars-Erik Lövdéns anförande. Herr talman! Sverige har i likhet med många andra industriländer drabbats av en bankkris som åsamkat samhället väldigt stor skada. I andra länder vidtog regeringarna aktiva åtgärder för att lindra krisen, men så inte den svenska regeringen, som genom sin passivitet vältrat över hela kostnaden på skattebetalarna. Förutom den stora ekonomiska skada som bankkrisen innebär, har den undergrävt förtroendet för rättssamhället. Som en defensiv åtgärd inrättade regeringen bankakuten för att röja upp i moraset. Bankakuten har i alla fall haft det goda med sig att många fall av misstänkt ekonomisk brottslighet kommit fram i ljuset. Ett särskilt organ -- RÅSOP -- har inrättats för att utreda denna kriminalitet. RÅSOP var tänkt som en extraordinär åtgärd som skulle verka under en kort tid och sedan upplösas. I dag är det uppenbart för var och en att gruppen behöver mera tid till sitt förfogande. Tiden måste därför förlängas och resurser måste garanteras. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till justitieutskottets betänkande 23.

Herr talman! När det gäller frågan om hur åklagarväsendet bäst skall organiseras anser vi i Ny demokrati att det sunda förnuftets princip bör gälla, dvs. man bör välja den organisationsform som är mest ändamålsenlig, effektiv och minst resurskrävande. Att åklagare skall koncentrera sina insatser på sådana ärenden som kräver åklagarkompetens är en självklarhet. Åklagarrollen bör därför renodlas. Förslag som kan leda till detta bör uppmuntras. Herr talman! Beträffande åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning innebär detta att en åklagare inte behöver åtala under vissa i lag angivna speciella förutsättningar, trots att brott föreligger och att åtal får ske. Det är alltså inte fråga om att lägga ned en förundersökning eller att avskriva ett ärende på grund av brist på bevis, dvs. att brott ej styrkts. Åtalsunderlåtelse bör komma till användning i större utsträckning för att man skall kunna frigöra resuser som kan användas för utredning och beivrande av allvarlig brottslighet, t.ex. våldsbrott, narkotikabrott och grova ekonomiska brott. För närvarande finns det ett mycket stort antal konkurser där man i många fall kan misstänka att det har förekommit brottslighet. Dessutom sker det en mycket oroande brottsutveckling med tydliga internationella inslag och med allt grövre brott. Ytterligare resurser kan generellt avsättas. Alltså måste det göras prioriteringar. Befintliga resurser måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Erfarenheten visar att risken för upptäckt och lagföring sannolikt har stor brottsavhållande effekt när det gäller organiserade eller kalkylerande brottslingar som sysslar med att importera eller sälja narkotika eller med annan brottslighet, där den ekonomiska vinningen är det övergripande motivet för verksamheten. Ökade åklagarresurser för att bekämpa sådan allvarlig brottslighet kan därför ha en preventiv effekt på eventuellt brottsbenägna personer. I statistiken över ärenden som avskrivits för att brott inte är styrkt -- det rör sig om uppemot 100 000 per år -- döljs sannolikt en hel del fall där åklagaren har valt åtalsunderlåtelse där utredningen med bättre resurser i stället hade kunnat drivas vidare. Förundersökning kan också begränsas på ett annat sätt. Skälet mot att införa förundersökningsbegränsningsregler är närmast av juridisk-teknisk art, eftersom det kan vara svårt att genom författningsreglering bestämma hur en övergripande prioritering på utredningsstadiet skall ske i praktiken. Därför menar kritikerna mot för sundersökningsbegränsningsregler att man i första hand bör välja andra åtgärder. I motion 810 anger Ny demokrati vilka olika styrmedel för förändringar som bör vidtas. De traditionella medlen räcker dock inte till om man snabbt vill skapa bättre förutsättningar för åklagarna att rikta in sig på den allvarliga brottsligheten. Att staten anvisar ytterligare medel eller uttrycker en viljeriktning för bekämpande av viss brottslighet är en osäker metod som mestadels inte ger önskat resultat, vilket praktiken visar. Avkriminalisering av bagatellbrott, ökad användning av summarisk straffprocess, ökad användning av åtalsunderlåtelse och ändring av brottsrekvisit och straffsatser är exempel på metoder som kan vara effektiva och som skapar utrymme för en bättre resursanvändning. För den svenske åklagaren gäller absolut åtalsplikt. Herr talman! Enligt Ny demokratis åsikt är det dags för Sverige att anpassa sig till Europa och ersätta den absoluta åtalsplikten med en relativ åtalsplikt. Rättslikheten har ett uppenbart värde i sig, särskilt i kampen mot internationell brottslighet. Utgångsläget för närmandet till det gränslösa Europa bör då vara ett införande av relativ åtalsplikt, om inte särskilt starka skäl talar däremot. Några tillräckligt starka motargument finns faktiskt inte. Dessutom föreligger från effektivitetssynpunkt uppenbara fördelar med relativ åtalsplikt. En renodlad åklagarroll skapar också goda förutsättningar för ett system med relativ åtalsplikt. Med en relativ åtalsplikt har ju målsäganden alltid möjlighet att föra talan om han eller hon vill, så någon större risk för rättsförlust för målsäganden borde i princip inte föreligga. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag därför bifall till reservation 3.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 23 Åklagarväsendet har tillsammans med övriga delar av rättsväsendet mycket viktiga uppgifter i samhällets kamp mot brottslighet. Liksom många andra delar av den offentliga sektorn har åklagarväsendet också ställts inför uppgiften att med begränsade resurser ändå klara av en växande arbetsmängd. Ett mycket omfattande utredningsarbete har genomförts under senare tid för att kunna anpassa verksamheten till framtidens krav. 1992:61 -- Ett reformerat åklagarväsende. Frågor om avkriminalisering, åtalsplikt, förundersökningsförfarande och organisation behandlades bl.a. Betänkandet har nu remissbehandlats och bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Det var mot denna bakgrund som regeringen bl.a. gjorde bedömningen att åklagarväsendets grundläggande organisatoriska uppbyggnad på regional och lokal nivå för närvarande inte skall ändras. Riksåklagaren har även haft regeringens uppdrag att se över RÅ:s tillsynsverksamhet. Det har alltså, herr talman, skett en hel del på området. Riksåklagaren har sedan den 1 juli 1992 september redovisade Riksåklagaren på uppdrag av regeringen erfarenheterna och effekterna av decentraliseringen. Erfarenheterna visade sig vara positiva, och effektiviteten i verksamheten hade höjts. Herr talman! I sin anslagsframställning för budgetåret 1994 93 begärde miljoner kronor. 16,3 miljoner av dessa skulle direkt avsättas till 30 nya åklagartjänster. Detta skedde mot bakgrund av att man inom såväl RÅ väsendet som inom Polisen och skatteförvaltningen började bli orolig över att just åklagarsidan tenderade att bli en flaskhals vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Regeringen liksom utskottet delade bedömningen. Av det skälet har ramen för åklagarmyndigheterna förstärkts med just de 16,3 miljoner som alltså medger 30 nya åklagartjänster. Behovet uppskattades till 30 tjänster, och man fick 30 tjänster, eftersom både regeringen och utskottet bedömde att frågan var av så stor vikt. Det är viktigt att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten inte stoppas upp av en alltför trång sektor. Vi vet alla att målen som regel är mycket tidskrävande. Det innebär att de binder en åklagare för mycket lång tid. Herr talman! Såväl regeringen som utskottets borgerliga ledamöter ser mycket allvarligt på den ekonomiska brottsligheten. En hel rad åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med den sortens brottslighet. Utskottet har också vid ett par s.k. hearings följt utvecklingen mycket noga. I mars 1991 och så sent som i februari i år informerades utskottet om sakernas tillstånd. Ledamöterna fick också tillfälle att ställa frågor för att på det sättet ytterligare informera sig. RÅSOP, hävdas att man redan nu måste garantera att tillräckliga resurser tillförs RÅSOP-gruppen. Jag måste erkänna att jag inte förstår mig på reservationen. För mig verkar den vara att slå in öppna dörrar -- en ren okynnesreservation om jag skall vara riktigt ärlig. Vid den hearing som vi nyligen hade framgick tydligt att de inte var pengar som fattades för närvarande. Man hade fått de 30 åklagartjänster som man ansåg sig behöva. Det är därför jag kan yrka avslag på reservationen och bifall till hemställan i betänkandet i sin helhet. Jag yrkar även avslag på reservation 2. Det har som sagt framkommit att det för närvarande inte är pengar som fattas, utan svårigheten ligger i att få fram tillräckligt många kompetenta utredare. Detta gäller över hela fältet. Därför blev jag mycket förvånad när jag hörde Bengt-Ola Ryttar säga att Moderaterna tidigare har motsatt sig alla förslag för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Då har Bengt-Ola Ryttar ett kort minne. Det var den tidigare borgerliga regeringen som byggde upp ekopolisarbete osv. Vid hearingarna fick vi också refererat att åderlåtningen av ekorotlarna som skedde under 80 talet har satt sina spår. Det sparades på polis och åklageri, polisutbildningen inskränktes av besparingsskäl och lönerna hölls så låga att stor kompetens försvann åt annat håll. Detta går inte så snabbt att reparera. Det tar lång tid att bygga upp kompetens. Vad gäller bankkriserna trodde jag inte att Bengt Ola Ryttar var omedveten om att regeringen faktiskt går in och garanterar alla enskilda människors sparmedel. Detta, Bengt-Ola Ryttar, är ändå att ta sitt ansvar. När det gäller reservation 3, som jag yrkar avslag på, har jag redan redogjort för en hel del av det utredningsarbete som för närvarande pågår i Justitiedepartementet. Det är alltså alltför tidigt att nu ta ställning med tanke på de beredningsarbeten som pågår. I fråga om arbetena i detalj hänvisar jag till föregående års betänkande, där de finns redovisade.
Herr talman! När det gäller RÅSOP är det uppenbart för var och en att den organisationen måste få arbeta längre tid än som från början avsågs. Om en organisation skall fungera bra, måste den veta vilka villkor som gäller. Den måste ha en viss trygghet i sin situation och veta vad den närmaste framtiden innebär. Därför är reservation 1 absolut ingen okynnesreservation utan tvärtom en viktig reservation. I fråga om bankkrisen har jag inte angripit regeringen för att den inte skyddade enskilda insättares intressen utan för att den lät bankkrisen få sådana följder för skattebetalarna. Regeringen gjorde ingenting för att motverka fastighetsvärdens fall. Regeringen vidtog inga relativt enkla ändringar i bokföringslagen, vilket skulle ha inneburit att bruttosumman av förlusterna för skattebetalarna hade blivit åtskilligt mindre. När det gäller regeringens benägenhet att bekämpa ekonomisk brottslighet är det väldigt enkelt att följa riksdagstrycket och konstatera den historia som Moderaterna har beträffande dessa aktiviteter. Passivitet och aktivt motstånd har kännetecknat moderat politik i fråga om ekobrottsligheten.
Herr talman! Ingenting säger att RÅSOP inte får fortsätta att arbeta. Jag vet inte varifrån Bengt-Ola Ryttar har fått sin information. När man har fått i gång organisationen och den har börjat att fungera -- man börjar nu se det första klara tecknet på att den har kommit i gång -- är det självklart att man inte utan vidare avbryter arbetet. Jag förstår inte vilket medel regeringen skulle ha tagit till beträffande fastighetsvärdena. Menar Bengt-Ola Ryttar att regeringen skulle ha köpt upp fastigheterna och hållit överpriserna uppe? Vad skulle regeringen ha gjort? Jag förstår inte resonemanget. Regeringen garanterade småspararnas trygghet. Regeringen gick in såsom garant. Detta var regeringens uppgift, inte att hålla de höga fastighetspriserna uppe.
Herr talman! Detta kanske inte är rätta ärendet för att diskutera bankkrisens lösning. Jag vill bara påpeka att man i USA och England vidtog åtgärder för att förhindra fastighetsvärdenas fall. Man gjorde därmed bankkrisen lindrigare i de länderna än den annars skulle ha blivit. Det sägs ganska klart i utskottets betänkande att RÅSOP behöver längre tid. Vad vi menar med reservationen är att ge en alldeles klar signal att riksdagen har chansen att göra klart för regeringen att RÅSOP skall fortsätta den tid som behövs och garanteras medel härför. Gör riksdagen den klara markeringen, kommer RÅSOP såsom organisation att fungera bättre, vilket vi vill.
Herr talman! Vi kunde själva höra att man vid hearingen sade att RÅSOP för närvarande fungerar mycket bra. Man var från det hållet inte alls orolig för framtiden. Man visste att man skulle få fortsätta när man hade kommit i gång. Jag tycker, Bengt-Ola Ryttar, att vi här diskuterar påvens skägg. Det är riktigt att bankkrisen inte hör hit. Men jag vill helt kort påpeka att man varken i England eller i USA hade de våldsamma överspekulationer som vi var världsmästare på i Sverige. Därför var krisen också mycket svårare i Sverige.

Herr talman! Såsom en del av den majoritet som stod bakom RÅSOP:s tillkomst är vi naturligtvis angelägna om att en bra organisation -- alla verkar överens om att den är bra -- verkligen skall få fortsätta sitt arbete. Därför funderar jag litet över var Ny demokrati står i denna fråga. Inte i någon reservation ställs något krav på pengar i absoluta tal. Men om löneutvecklingen är negativ och kompetenshöjning och utbildning krävs, kommer det naturligtvis i slutändan att fordras pengar. Det är ett stort problem. Det handlar om att försöka angripa problemet innan det har växt en över huvudet. Vi kommer att rösta på reservationerna 1 och 2 i detta betänkande.

Herr talman! I detta betänkande från konstitutionsutskottet behandlas förslaget om försök i vissa kommuner -- Helsingborg, Östersund och Övertorneå -- där väljarna skall kunna avge särskild personröst vid val till kommunfullmäktige vid valet i september i år. Ökat personalval, under våren 1993. Kommitténs huvudsakliga uppgifter var att, inom ramen för det nuvarande partivalssystemet, lägga fram förslag till ökat personvalsinslag samt att föreslå åtgärder som förhindrar att den fria nomineringsrätten missbrukas. Personvalskommittén lade fram fyra modeller, som alla bygger på inslag från utländska system. För en modifierad dansk modell utarbetade kommittén mer detaljerade bestämmelser än för de övriga.

Syftet med försöksverksamheten är att vinna erfarenheter av valteknisk natur. Erfarenheterna från försöksverksamheten kommer att ha stor betydelse inför de allmänna valen år 1998, då systemet avses bli tillämpat fullt ut. Försöken måste därför utvärderas noga. Utvärderingen bör närmast ta sikte på de tekniska, ekonomiska, organisatoriska och praktiska aspekterna. Ett annat viktigt moment är vilka effekter det nya systemet får i fråga om vilka personer som kommer att besätta de mandat som partierna tilldelas, bl.a. hur rangordningen mellan kandidaterna påverkas. Konstitutionsutskottet framhåller vikten av att den utvärderande myndigheten förbereder utvärderingen på ett tidigt stadium och att utvärderingen omfattar valnämnders och valförrättares erfarenheter och iakttagelser inför och vid själva valtillfället. Beträffande urvalet av försökskommuner har beaktats sådana aspekter som kommunernas geografiska placering, antal röstberättigade, valdeltagande, fullmäktiges sammansättning vid det senaste valet samt synpunkter från central och regional valadministration. Vidare anser utskottet att det av ekonomiska och organisatoriska skäl är rimligt och ändamålsenligt att urvalet begränsas.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

Herr talman! I årets budget föreslår regeringen en rätt hygglig höjning av anslaget till den kungliga hovstaten. Det rör sig om en höjning på ungefär 5,4 miljoner kronor. Till en del motiveras höjningen med att ett anslag för flygtransporter på 4,8 miljoner kronor flyttas över till anslaget rörande hovstaten. Resten gäller övrig uppräkning. Vi tycker att det i en tid då statsförvaltningen i övrigt skall bantas och utsättas för hårda besparingar vore rimligt att visa återhållsamhet också i fråga om det här anslaget. Visserligen föreslår också vi en höjning, men med 2 miljoner kronor mindre. Vidare nämns det i regeringens proposition att en organisationsöversyn pågår när det gäller de kungliga hov och slottsstaterna och att resultatet av denna översyn kommer att kunna föranleda en ändrad anslagsstruktur. I de här sammanhangen borde det vara möjligt att ge en mera detaljerad redogörelse för hur anslaget till hovstaten används och för hur den här klumpsumman är uppdelad i mindre poster. Vi har också diskuterat besparingar i övrigt beträffande regeringskansliet och menar att man borde se över möjligheterna att avveckla ett departement för att sedan fördela dess uppgifter på andra departement. Vi tror att det också skulle kunna betyda en besparing. För att rationalisera kammarens arbete avstår jag emellertid från yrkande här.

Herr talman! Jag skall inte kasta mig in i debatten. Jag går upp i talarstolen därför att Harriet Colliander, tyvärr, inte kunde vara här i kväll. Vi har en reservation fogad till betänkandet. Vi vill nämligen minska medelstilldelningen beträffande regeringskansliet med 33 700 000 kr, dvs. med 2 %. Med anledning härav yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. frågor kring det arbete som pågår för att effektivisera datanät och hanteringen av elektronisk post. I utvecklingen på datateknikens område ser vi stora möjligheter att göra riksdagens information tillgänglig för en större allmänhet och att göra det lättare för riksdagsledamöterna att kommunicera med partiorganisationer och myndigheter. Naturligtvis tycker vi att det är bra att förvaltningskontoret arbetar med de här frågorna och att saker kommer att hända. I en motion markerar vi intresset för detta. Vi tycker att det här arbetet bör påskyndas. Dessutom måste man försöka lösa de säkerhetsproblem som kan finnas i de här sammanhangen.

Herr talman! Det är inte någon lätt match att analysera förvaltningskontorets kostnader som dessa framgår av konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU35 om riksdagen och dess myndigheter. I fråga om förvaltningskontorets kostnader är man, som dessa presenteras i bil. 16 till budgetpropositionen, mycket fåordig. Utifrån siffrorna här kan det bara konstateras att anslaget för budgeten 1994/95 överstiger anslaget för I propositionen står det att i budgeten ingår medel för en fortsatt investering och reinvestering i ADB systemet. De nya investeringarna i ADB-systemet skapar förutsättningar för en fortsatt rationalisering av riksdagens verksamhet. Liksom Bengt Hurtig tycker också vi att det är bra att systemen moderniseras. Så långt verkar det vara gott och väl. Tyvärr får man ingen uppfattning om hur förvaltningskontorets kostnader för ADB och säkerhetssystem uppdelats på rena driftskostnader och investeringar i ADB-utrustning. Detta är otillfredsställande. Om det är någonting som jag tidigare i affärslivet fått respekt för så är det kostnaderna för introduktion av nya datasystem liksom för ''hard ware'' och ''soft ware''. De kostnaderna blir ofta dubbelt så höga som vad som budgeterats. Jag har kunnat läsa mig till att man har investerat 12 miljoner kronor i ADB för 1990 92 samt inte mindre än 44 miljoner kronor för 1992/93. För 1994/95 finns det inte några investeringssiffror alls. Men det är säkert fråga om betydande belopp. Jag tycker således att situationen är mycket otillfredsställande och föreslår att förvaltningskontoret -- samma sak har vi föreslagit för två år sedan -- tar fram en treårsbudget eller gör ett slags presentation med siffror för att visa hur riksdagen har planerat denna datasatsning. Det får inte vara så att man för varje år sätter till ett visst antal miljoner, utan att tala om hur många. I stället måste man se datainvesteringen under en följd av år så att det går att följa det hela. Vidare föreslår jag att en liknande presentation görs beträffande säkerhetstjänsten, som också slukar stora investeringar. Osäkerheten i dessa siffror gör att det är svårt att kommentera resterande del av förvaltningskontorets kostnader. Detta är bakgrunden till att vi i en motion föreslår att ett sparbeting om 5 % skall införas för budgetåret 1994/95. Det är säkerligen för litet med 5 %. När man gör sådana här besparingsdrivar är det snarare 10 %, och det är lätt att uppnå om man inte tidigare har haft en kraftig besparingsplan att följa. Sparar man i statlig och kommunal verksamhet, för att inte tala om i alla svenska företag, så tycker jag att riksdagen skall föregå med gott exempel i dessa vargatider. Jag är besviken att inte övriga partier har velat följa med oss att föreslå ett sparbeting på 5 %. Det är tredje året som Harriet Colliander och jag har pekat på vikten av att även riksdagen sparar, och vi kommer att fortsätta med denna drive så länge vi är kvar i riksdagen. I gamla Rom sade man gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo; droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft utan genom att ofta falla. Härmed yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation nr 1 beträffande förvaltningskostnaderna, som vi vill reducera till

Herr talman, övriga riksdagsledamöter! Brottsplats riksdagen, kan man nästan säga i detta fall. Det gäller ersättning till Olof af Forselles. Det är på tiden att göra upp denna lilla affär. Nu får ni passa er, för nu kommer Henning Sjöström. I maj 1981 stämde Henning Sjöström riksdagen. Han gick alltså in i Olof af Forselles-affären, det vet ni alla som är här. 1982 i juni sade Henning Sjöström av sig denna affär med en vädjan att Olof af Forselles skulle lägga ned åtalet. Men det gjorde han inte, utan han kämpade vidare till 1985, då han fick löfte av riksdagsledamoten Alf Wennerfors att man skulle greja till det här. Men det gjorde man aldrig, utan denna affär pågår fortfarande. Nu kommer en av deltagarna kanske tillbaka, Henning Sjöström, även om han har passerat 70 år, som även Olof af Forselles fyllde i går. Det kan vara intressant att veta. I dag knackar kronofogden på Olof af Forselles dörr, på grund av att riksdagen inte har gjort rätt för sig. Jag har gått igenom tre, fyra, fem A4-pärmar om denna affär, och jag kan tala om för er: Den stinker! Hur skall vi i denna riksdag få något förtroende, när vi inte sopar framför egen dörr? Det är bara en undran. Nu har ni chansen att i morgon bifalla Harriet Collianders reservation vid moment 12. Jag tycker att ni skall göra det, men vi får väl se, för jag tror att fegheten fortfarande sitter kvar. Man vill inte erkänna de misstag man har begått. I samma betänkande behandlas frågan om uppmätning av Riksdagshuset, för att se hur det håller på att ramla sönder. Vi vill att en uppmätning skall göras med en tredimensionell metod, men det vägrar man att gå med på, för då kanske man ser att huset faller i bitar, för det gör det faktiskt. Det kan ta något år eller så, men det kommer. Inte ens det vill man göra, för -- hemska tanke! då kanske man ser att Olof af Forselles hade rätt. Men i morgon är det dags att se hur djärva ni är, om ni kan bifalla det yrkandet. Vi får väl se, men jag tvivlar. Ni gör nog inte ens detta. Det är faktiskt ganska bedrövligt att se att man liksom bara låter det bero. Men vänta, Henning kommer kanske, och då får vi se vad han gör! Härmed yrkar jag bifall till reservationen vid punkt Det var väl inte så mycket mer jag hade att säga. Ni får ha en vidare trevlig afton. Tack för mig!

Herr talman! Ny demokrati har ju ganska gott om pengar på andra områden, så jag förstår inte varför man måste spara just på riksdagen. Jag vill bara även här i korthet yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill då säga att i och med att det yrkas bifall till utskottets förslag vill man inte se sanningen i vitögat. Jag vill ha det till protokollet.

Herr talman! Kulturarbetarna och konstnärerna är mycket betydelsefulla personer i samhället. Vi behöver alla det fria ordet, musiken, teatern, konsten och dansen. Vi behöver det originella och det egna skapandet. Kulturarbetarna/konstnärerna är de som på olika sätt ger oss impulser till eftertanke och förnyelse. Om vi säger oss vilja värna om kulturen, anser jag att vi också måste värna om dess yrkesutövare. Vi måste ge kulturarbetarna/konstnärerna rimliga arbetsvillkor. I dag finns det gott om inkomstlösa konstnärer. Få yrkesgrupper i vårt land har, trots den svåra arbetslöshet som råder, så höga arbetslöshetssiffror som konstnärerna. Situationen för bild och formkonstnärerna är mer än katastrofal. Konstmarknaden är svag, och utsmyckningsuppdragen lyser oftast med sin frånvaro. I de besparingstider som nu är sparar kommuner och landsting, och få uppdrag ges till bild och formkonstnärerna. Vi socialdemokrater anser att ett sätt att mildra den svåra situationen är att öka statens möjligheter till inköp av konst. Vi har därför föreslagit att anslaget gällande förvärv av konst till statens byggnader m.m. skall utökas med 4 miljoner kronor utöver regeringens förslag. För dessa 4 miljoner kronor skulle beställningar kunna göras så att äldre arbetsplatser, samlingslokaler m.m. runt omkring i landet skulle kunna prydas med nyförvärvade konstverk. På så sätt skulle dels konstnärerna få en inkomst, dels många människor kunna glädjas -- eller oroas eller förundras -- över ny konst i offentlig miljö. Herr talman! Jag beklagar att inte utskottets borgerliga majoritet kunnat tillmötesgå vårt socialdemokratiska förslag om ett utökat anslag till förvärv av konst. Positivt, herr talman, är dock att anslaget till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena återinförs i budgeten. Det är glädjande att vi socialdemokrater i förhandlingar har fått alla i riksdagen att inse vilken betydelse detta anslag hade och fortfarande har för att öka bild och formkonstnärernas arbetsmöjligheter. 1992 beslöt majoriteten här i riksdagen -- borgerligheten och Ny demokrati -- att avveckla bidraget till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena. Jag kan konstatera att en tillnyktring har skett. Det är väl att avvecklingen av detta bidrag har stoppats. Det måste spridas information om möjligheten till bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena. Det fanns tidigare ett förnämligt projekt som kallades Konst där vi bor. Genom upplysning i alla delar av landet väcktes intresset för och kunskapen om möjligheterna att få statligt stöd till utsmyckning i bostadsområdena. Ett stort antal arbetstillfällen skapades på detta vis. Vi socialdemokrater menar att särskilda medel bör anslås för denna information. I dag tas ca 1 miljon kronor från utsmyckningsanslaget för att upprätthålla denna informationsverksamhet. Det kan inte vi acceptera. De pengarna behövs för utsmyckningsarbete. Vi föreslår därför att 2 miljoner kronor anslås till projektet Konst där vi bor. Herr talman! I betänkandet behandlas också frågan om främjande av hemslöjden. För mig som socialdemokrat är en spridning av kultur i alla delar av landet av största vikt. Hemslöjden har gamla anor. Genom dess arbete bevaras och levandegörs en betydande del av vårt kulturarv. Hemslöjdskonsulenterna finns över hela Sverige. De utför ett värdefullt arbete. För att denna landsomfattande verksamhet skall kunna utvecklas bör ytterligare medel anslås. Herr talman! Jag vill med anledning av det jag har framfört yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna i betänkandet. Ett bifall till våra reservationer innebär ytterligare 7 miljoner kronor till gagn för landets konstnärliga yrkesutövare. Jag beklagar att vi socialdemokrater inte har fått majoriteten för våra förslag i utskottet. De 7 miljoner kronorna skulle kunna ge ett antal nu inkomstlösa kulturarbetare och konstnärer en utkomst den närmaste tiden.

Herr talman! Jag tror att Stina Gustavsson och jag i mycket har samma åsikter när det gäller att ge konstnärer och kulturarbetare möjligheter att använda sin yrkesskicklighet. Det är bara att beklaga att majoriteten i utskottet inte har haft de pengar vi har talat om. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att satsa dessa 7 miljoner kronor på denna yrkeskår som är till så stor glädje för oss alla. Det måste ringa en varningens klocka när vi ser vilken situation Handarbetets vänner befinner sig i. Vi vet att man har fått varsla åtta av tio hantverkare. Det måste stämma till eftertanke. Vi måste kunna bevara den yrkeskunskap och den yrkesskicklighet som de som arbetar på Handarbetets vänner besitter för framtiden. Det är utmärkt att Stina Gustavsson m.fl. har skrivit en motion i detta ärende. Men det hade varit väldigt trevligt om vi hade kunnat komma överens om att avsätta åtminstone 4 miljoner kronor extra till inköp av konst till statliga byggnader m.m. För dessa pengar hade man kunnat göra beställningar hos bl.a. Handarbetets vänner.

Herr talman! Att vi har tåg och flyg som går på regelbundna tider runt om i vårt land är viktigt. Det är så viktigt att vi genom politiska beslut har valt att subventionera de delar som inte själva förmår att bära sina kostnader. Delar av vår kollektiva verksamhet kommer antagligen aldrig att helt kunna bära sina egna utgifter. Det kommer inte att ske t.ex. i de områden som är glest befolkade eller otillgängliga för andra trafikslag. Vi har alla ställt oss bakom att SJ skall vara hela svenska folkets järnväg. Det är viktigt för oss att kunna åka tåg och att tåget är ett verkligt alternativ till bilen. Tågen måste gå på tider som gör det möjligt för människor att åka med. Det är också viktigt att priserna är sådana, att folk tycker att det är intressant att resa med tåget. Det kollektiva resandet är bra för vår miljö. Ju mer människor kan använda kollektiva färdmedel, desto bättre. På långa sträckor vet vi att flyget är enklast och attraktivast att använda. Det är ett bra sätt att färdas långa och annars obekväma avstånd. Det är viktigt att också de små och medelstora flygplatserna runt om i vårt land ges möjligheter och förutsättningar att fortsätta vara aktiva. I Norrlands inland, där resandeunderlaget inte är så stort som i andra delar av vårt land, är det svårt för trafiken att bära sig. Det anslag vi skall debattera nu är avsatt just för sådana sträckor. Vi socialdemokrater ansluter oss i stort sett till propositionens förslag, men vi har två kompletteringar. Vi föreslår i vår motion att sovvagnstrafiken på sträckorna Gävle--Borlänge-- Göteborg och Gävle--Borlänge--Malmö upphandlas under trafikåret 1994. Vi vet att nattågen på de här sträckorna inte kan bära sina egna kostnader i dag. Det är över huvud taget svårt för all sovvagnstrafik att lyckas med det. Det får inte plats lika mycket folk i sovvagnarna som det gör i sittvagnarna. Då får man inte heller in lika mycket pengar. Sovvagnstrafiken på de här sträckorna är viktig för de regioner som tågen passerar. Människor pendlar veckovis till och från både arbeten och utbildningar. Företagare och besökande reser med bekvämlighet på nattågen till och från olika orter längs sträckan. Sovvagnstrafiken är också viktig för närliggande regioner. Att det är enkelt och bekvämt är en förutsättning för att det skall vara attraktivt. Trots att sovvagnstrafiken är svår att få lönsam är den bekväm. Man vinner tid genom att resa på natten. Trafikutskottet har under arbetsåret uppvaktats av folk som bor och arbetar längs sträckan Gävle-- Borlänge--Göteborg. De som bor där är självfallet bekymrade över vad en förlust av sovvagnstrafiken kommer att innebära för dem. De ville ha besked från oss om vad vi tyckte om tågtrafiken. Det fick de. Till deras stora glädje var alla vi som samlats där från de olika partierna ense om att det var viktigt att tågen skulle gå. Nu blev den enigheten inte så lång. Inte ens tågvännen Rune Thorén från Centern håller det löftet, trots att han vid uppvaktningen beklagade att det inte ens var nödvändigt att komma och uppvakta om en sådan självklar sak. Vi menar fortfarande att sovvagnstrafiken är bra. Det är viktigt att den finns kvar för de regioner som den berör. Vi har i vår motion föreslagit att anslaget för köp av järnvägstrafik skall räknas upp med tio miljoner kronor. Det har vi gjort för att ge möjligheter att köra nattågen på sträckan Gävle-- Göteborg--Malmö. Vi har också gjort det för att ge möjligheter till statlig upphandling även på andra sträckor, t.ex. på Mittlinjen Sundsvall--Östersund. I vår motion avvisar vi också regeringens förslag om att efter ett år riva upp det femåriga avtal som träffats mellan SJ, statens förhandlare och två länstrafikbolag om trafiken på sträckan Nässjö-- Falköping--Skövde. SJ har vid upphandling i konkurrens visat att de kan driva verksamheten billigast. Varför skall de då inte göra det? Är det inte så vi skall använda våra gemensamma pengar? Är det inte bra att vi kan få ut så mycket som möjligt till bra kvalitet av de uppdrag som vi vill ha utförda? Självklart är det så! Vi tycker att förslaget om upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå är riktigt. Men vi tycker att den trafiksituation som nu råder, utan möjlighet till omstigning mellan de olika linjer och utan möjlighet till någon prissamordning, måste ses över och förändras. Vid nästa upphandling måste både omstigning och prissamordning bli möjlig mellan trafiken på sträckan Östersund--Umeå och övriga Norrlandslinjer. En god infrastruktur är en förutsättning för en god näringslivsutveckling. Det är också en förutsättning för att folk skall kunna bo, verka och leva runt om i vårt land. Tillgången till fungerande kommunikationer är i hög grad en fråga om välfärd och rättvis fördelning. I arbetet med att bygga upp kollektiva färdsätt och en bättre och mer utvecklad infrastruktur måste vi göra flera politiska överväganden. Det finns ett samhällsintresse kring det kollektiva resandet som står över de ekonomiska förutsättningarna i vissa delar. Det är intressen som gör att vi är beredda att gå in och subventionera detta resande. Herr talman! Därför vill jag yrka bifall till vår reservation i betänkandet.

Herr talman! Till trafikutskottets betänkande nr 21 har Vänsterpartiet fogat en meningsyttring där vi vill öka anslaget till olönsam järnvägstrafik. Vi har också kritiserat regeringen för att den blandar in medel till olönsam flygtrafik under det här anslaget. Vi tycker att det är olyckligt. Risken finns att vissa kommuner kommer att prioritera flygtrafiken på järnvägstrafikens bekostnad. Därför hade det varit bättre om dessa anslag hade hållits isär. Då hade man också på ett enklare sätt kunnat se vad pengarna används till. Detta är också ett bevis på det som vi har kritiserat regeringen för, nämligen bristen på samordning. Skall vi ha en fungerande kollektivtrafik i hela landet, måste vi framdeles titta på de olika trafikslagens möjligheter att förse människor med bra kollektivtrafik, precis som Ulrica Messing sade. Därför tycker vi att det är olyckligt att man blandar ihop olika anslag när man äntligen skall köpa upp tågtrafik. Det vore mera rättvist om vi fick se vad varje trafikslag kostar i sig själv och om det fanns ett system för att komma fram till samordningsvinster. Finns det möjligheter att få ut mer av de pengar vi satsar genom att vi samordnar de olika trafikslagen? En av punkterna i 1988 års trafikuppgörelse var faktiskt att studera möjligheterna till samordning. Vi har inte sett någonting från Kommunikationsdepartementet på det området. Frågan är om vi hinner att få se något av dessa samordningar innan den här riksdagsperioden är slut. Jag tror för min del att det kommer att dröja. Det är olyckligt av flera skäl att man inte ser över möjligheten till samordning. Herr talman! Visst är vi riksdagsledamöter flitiga. Den här debatten hade vi också i december månad. Jag tror att det är onödigt att nu åter upprepa exakt samma saker. Vän av ordning kan säkert leta fram ett snabbprotokoll och se vad som sades då. Ingenting har förändrats från den debatt vi hade då till den debatt vi har i dag. Det har alltså inte skett någon större förändring vare sig från regeringens sida eller på annat sätt. Vi står ungefär på samma ställe i dag. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till den meningsyttring under mom. 1 som Vänsterpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Precis som Karl-Erik Persson sade kommer det här att bli en upprepning av decemberdebatten. Det beror på att det är precis samma fråga som vi hanterar, med den enda skillnaden att det finns ett förslag i budgetpropositionen med samma innehåll som vi diskuterade någon gång i mitten av december. Herr talman! Utskottets betänkande nr 21 avhandlar budgetpropositionens förslag om köp av interregional trafik på järnväg. Dessutom behandlar det upphandling av flygtrafiken på sträckan Östersund--Umeå helt i enlighet med det beslut som vi fattade vid decembersammanträdet. Här har regeringen förslagit att en ersättning dessutom skall utgå till trafikhuvudmännen för köp av den kollektivtrafik som vi har bundit oss för. Anslaget till detta är ca 196 miljoner kronor. Herr talman! Utskottet tillstyrker regeringens förslag att anslå bruttosumman 437 miljoner kronor för upphandling av den s.k. olönsamma interregionala persontrafiken. Därmed fullföljer utskottet det redan fattade beslutet om beloppsramens storlek för det kommande budgetåret. Att nu frångå detta beslut skulle naturligtvis innebära att vi skulle dra på oss ökade kostnader. Detta kan knappast anses tillrådligt med hänsyn till den statsfinasiella situation som vi har. Att som socialdemokraterna med ganska godtyckliga nerdragningar på administrationsanslagen för Banverk respektive Vägverk finansiera ytterligare tågtrafik kan naturligtvis vara ett attraktivt och något förenklat sätt att skapa ett utrymme. Men det vore kanske ändå på sin plats att man talade om vilka konsekvenser detta skulle få för de olika verken. Utskottet avvisar socialdemokraternas förslag, som innebär en utökning av kostnadsramen, och jag yrkar avslag på denna reservation. Också frågan om satsningen på nattågstrafiken, som även den har varit uppe till diskussion i debatten, togs upp i samband med decemberbeslutet. Vi talade redan då om att vi skall avvakta vilken effekt de ökade marknadsföringsåtgärder som har satts in kan få för SJ:s del uppe i Dalarna. Vi tror nog ändå att vi får en ökad beläggning och att det därmed blir möjligt för SJ att klara av att köra nattågen på samma sätt som hittills. Uppvaktningar har skett både hos utskottet -- som har nämnts tidigare i debatten -- och hos departementet, och dessa har blivit väl bemötta. Ansvarigt statsråd har dessutom i en skrivelse till ett antal kommuner uppe i Dalarna sagt, att han för sin del är beredd att pröva om de linjer som har åberopats kan komma att ingå i det trafikupphandlingsuppdrag som kommer att vara aktuellt inför 1995 års upphandling. Uppgiften att bedöma behovet av denna trafik kommer att läggas på den förhandlare som regeringen kommer att ge uppdraget att genomföra upphandlingen gentemot den trafikutövare som kommer att trafikera de berörda bandelarna. Utskottet anser att det är viktigt att prövning av vilka järnvägslinjer och vilka verksamheter som staten ekonomiskt skall understödja genom att täcka underskott skall ske vid ett och samma tillfälle. Således kommer det i nästa upphandlingsomgång åter att vara möjligt att ställa vikten av en bibehållen nattågstrafik mot möjligheten att samtidigt klara av att täcka underskotten på övriga aktuella banavsnitt. Utskottet vill också understryka den möjlighet som SJ i dag har, och som vi också har pekat på i betänkandet, att med hjälp av tillgängliga AMS Det skulle i så fall kunna bli ett attraktivt komplement till det utbud man i dag kan erbjuda. Ur det anslag om 437 miljoner kronor som är den yttre ramen skall enligt de avtal som redan finns 27 miljoner gå till Inlandsbanan AB för att täcka en del av den verksamhet som bedrivs där. Herr talman! I detta förslag till beslut inryms vidare ett anslag om 9,3 miljoner kronor, avsett att täcka kostnader för upphandling av flygtrafiken mellan Östersund och Umeå. Som utskottets representant vill jag tillstyrka även detta förslag. Jag vill vidare tillstyrka regeringens förslag att Vägverkets och Banverkets administrationskostnader skall täckas med de begärda beloppen, 475 miljoner respektive 312 miljoner. Samtidigt yrkar jag avslag på den sreservation i vilken finns ett yrkande om omfördelning av dessa anslag. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Lars Björkman tycker att vi förenklar då vi föreslår att man skall skapa utrymme genom att minska i administrationen. Så är det inte. Våra förslag till nedskärningar är mycket små, i jämförelse med den totala summa som administrationen omfattar. Den nedskärning av administrationen som vi föreslår betyder ändå väldigt mycket för den praktiska tågverksamhet som vi i stället vill satsa pengarna på. Vi tycker att det är viktigt att tågen går på de här sträckorna, och därför vill vi att pengar flyttas från administrationen till tågtrafiken. Om vi, Lars Björkman, tycker att tågen skall gå på de sträckor som vi i dag debatterar, måste vi säga det nu. SJ måste få besked om detta. Skall sovvagnstrafiken gå på sträckan Gävle--Göteborg-- Malmö måste SJ veta det nu, eftersom de i så fall måste bygga om sina asbestvagnar. Vi kan därför inte vänta på ytterligare upphandlingar eller nya diskussioner, utan vi måste bestämma oss i dag. Det är bra att Lars Björkman är rädd om pengarna -- det måste vi vara. Vi vet att vi lever under knappa förhållanden, och därför skulle det vara intressant om Lars Björkman ville kommentera de diskussioner som nu har förts om att regeringen vill låta den upphandling som faktiskt har skett mellan SJ och de intressenter som jag tidigare nämnde gå tillbaka.
Herr talman! Jag sade redan i mitt huvudanförande att jag tycker att det är en förenklad metod att bara helt ospecificerat skära ned ett administrationsanslag och därmed skapa utrymme för en verksamhet som man anser vara värdefull och viktig och därför vill slå vakt om. Vi måste ju samtidigt ta ansvar för vilka uppgifter vi har lagt på respektive verk, med de ramar för administrationskostnader som har anvisats via budgetpropositionen. Med det resonemang som Ulrica Messing här gör sig till tolk för skulle man naturligtvis kunna använda tekniken ännu längre. Om det nu är så enkelt att skapa nya utrymmen och flytta pengar, varför då inte spara ytterligare på administrationskostnader, inte bara på de nu aktuella verken utan också på alla andra verk? På så sätt skulle man kunna konstatera att det finns utrymme för verksamheter som var och en av oss kan anse vara intressanta att utveckla vidare. Det är något av ett opportunistiskt knep att ospecificerat skära i de olika anslagen på det sättet. Om Ulrica Messing är beredd att presentera vilka effekter hennes förslag får, skall vi naturligtvis lyssna till hennes argument för att se om förslagen är användbara. Men vi kan inte på förhand lova att de kommer att användas på just det här området. I första hand blir det naturligtvis fråga om en besparing, och i andra hand blir det fråga om att använda resurserna på ett nytt område. Vad gäller möjligheten att utnyttja AMS-medlen till att bygga nya sovvagnar eller t.o.m. bygga om sovvagnar som behöver renoveras, är det möjligt att man i dag har relativt begränsad tid för att klara en sådan åtgärd. Som tidigare talare redan har nämnt, diskuterades frågan vid decembersammanträdet. Om SJ bryr sig om riksdagens beslut, har man haft alla möjligheter att utnyttja den tidsrymd som har gått från december och fram till i dag, dvs. ungefär fyra månader. Det är i varje fall tidsmässigt ett bättre utgångsläge än vad det skulle vara att starta efter det beslut som vi nu kommer att fatta. Herr talman! Jag utgår från att Ulrica Messing är beredd att redogöra för några av de konsekvenser som administrationsbidragets neddragning medför. När vi får kunskap om de konsekvenserna skall jag tala om ifall jag tycker att de är godtagbara eller inte.
Herr talman! Jag tycker att Lars Björkmans svar till mig här i debatten är mer positivt än vad diskussionerna i utskottet har varit. Nu säger Lars Björkman helt plötsligt att han är intresserad av att diskutera de konsekvenser som våra förslag till besparingar kan få. Det är bra. Det har inte utskottsmajoriteten varit intresserad av tidigare. Vi får kanske återkomma till det. Den sovvagnsdiskussion som vi har haft uppe i debatten här i dag var inte aktuell när vi debatterade ärendet i december. Den har alltså tillkommit efter det. Det är därför viktigt att SJ i dag får besked om vad vi anser i frågan.
Herr talman! Jag hoppas att Ulrica Messing i morgon kommer att läsa protokollet från debatten. Hennes tolkning av mitt inlägg var kanske en aning lättvindig. Jag sade ganska ordagrant att vi självfallet är intresserade av att diskutera möjligheten till besparingar i fråga om alla administrativa kostnader, men vi kan inte på förhand binda oss för att resurserna kommer att kunna användas till just det här ändamålet. Först då vi vet vilka effekter olika besparingar får kan vi bestämma vilket utrymme som finns kvar för nattågs och annan trafik. Ulrica Messing påstår att nattågstrafiken inte skulle ha varit uppe till diskussion tidigare. Jag skulle då vilja påpeka att Ulrica Messing inte har tagit del av de handlingar som togs fram vid det tillfället i december månad. Jag deltog i debatten även vid det tillfället, och det framgick av mitt anförande nu att vi hade exakt samma uppfattning med samma argumentering då som i dag i fråga om nattågstrafiken. Frågan är inte ny, och frågan har behandlats. Vi är konsekventa så till vida att vi vill först studera effekterna av åtgärderna för bearbetning av marknaden. Därefter vill vi bestämma om det finns möjligheter att ytterligare satsa på trafiken. Jag vill också upprepa att departementschefen har skrivit i ett brev till kommunerna i Kopparbergs län att han är beredd att med stor uppmärksamhet följa frågan för att därefter avgöra om det i nästa upphandlingsomgång finns möjlighet att inrymma även sovvagnstrafik.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av motion T510.

Tågen har en sjuttioprocentig genomsnittsbeläggning. Det är som alla vet här en hög siffra. På pendelsträckorna är tågen fullsatta och har t.o.m. kapacitetsproblem. Sedan Mitthögskolan inrättades har enligt de uppgifter som har kommit från SJ antalet interregionala resor ökat markant. Men den ökningen sker från en låg nivå, och det dröjer ytterligare några år innan den kan generera ett ekonomiskt hållbart resultat för SJ. Länsstyrelserna har inte heller resurser för att finansiera en förlängning av projektet. För de två länen Västernorrland och Jämtland är det absolut nödvändigt att trafiken på Mittlinjen kan upprätthållas. Mitthögskolans möjligheter att fungera som en högskola, både i Jämtland och i Västernorrland, skulle försämras oerhört om trafiken på Mittlinjen läggs ned. Dessutom skulle sträckan med all säkerhet ha ingått i upphandlingen av interregional persontrafik på järnväg, om det inte redan hade pågått ett projekt på sträckan. Mot den bakgrunden kan det inte vara rimligt att trafiken på den sträckan inte kan fortgå när projektet avslutas. För att säkra trafikens överlevnad och utveckling bör den upphandlas av staten i samband med att projektet upphör. Trafiken har goda möjligheter att på sikt bli företagsekonomiskt lönsamt, och trafiklösningen är tungt förankrad i både länen. Herr talman! Jag vill därför avsluta med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Då kan det ges möjligheter till upphandling av trafik.

Herr talman! Jag hade inte anmält mig på talarlistan, men när Ulrica Messing åberopade att jag hade varit närvarande vid ett sammanträde tyckte jag att det vore oartigt att inte svara på detta. Jag kände en stark sympati för hela Ulrica Messings anförande. Våra uppfattningar överensstämmer mycket väl. Men vi har ändå inom majoriteten respektive inom minoriteten litet olika syn på när man kan vara beredd att satsa pengar. Jag uppmärksammade i Ulrica Messings anförande att hon var rädd om pengarna. Det är egentligen det som det handlar om. Jag och vi inom Centern tycker att de pengar som satsas när det är absolut nödvändigt är väl använda. SJ har dock vid olika tillfällen krävt bidrag inte bara för sovvagnstrafiken. Trafikutskottets ledamöter gjorde vid ett tillfälle ett besök i Halland och kunde då läsa i tidningen att SJ krävde bidrag för Västkustbanan. Så får det inte vara. Mycket av resonemanget kommer igen när vi så småningom skall diskutera frågan om konkurrensen, något som vi är positiva till. Ulrica Messings beskrivning av det sammanträde som hon hänvisade till var helt riktig. Jag står fortfarande kvar vid min uppfattning. Jag erkänner att jag skulle känna mig som en svikare om det skulle komma en dag när sovvagnstrafiken läggs ned. Det är min bestämda uppfattning att den inte skall läggas ned. Det besked som skall ges till SJ efter dagens sammanträde är naturligtvis att sovvagnstrafiken skall vara kvar. Lars Björkman har redovisat att vi har den uppfattningen, och vi trycker också på hos regeringen om att detta skall klaras. Näringslivet, SJ och regeringen skall tillsammans kunna lösa den uppgiften. Om det visar sig vara nödvändigt kommer man kanske i sista hand och begär pengar för detta, men vi får inte anslå några medel i förväg för detta ändamål. Jag kan ha förståelse för att det kan skilja litet grand i uppfattning mellan opposition och majoritet, men vi är helt överens om att sovvagnstrafiken är nödvändig och att den skall vara kvar.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för Rune Thoréns artighet. Jag uppskattar den, även om Rune Thorén i dag kanske inte lyckas få gehör för sina åsikter inom den majoritet som han tillhör. Jag skall ta kopior av protokollet från denna debatt och dela ut dem hemma. Det som Rune Thorén nu har sagt är precis det som människor som bor längs den aktuella sträckan vill höra. Tyvärr ger inte hela utskottet uttryck för samma uppfattningar. Det som Rune Thorén säger är viktigt, men SJ måste få besked om att denna uppgift är så viktig att vi i dag är beredda att satsa pengar på den. Annars kommer det inte att finnas några sovvagnar att åka i. Då blir det inte fråga om att tågen kanske kommer att finnas kvar, utan det kommer i verkligheten inte att vara möjligt att driva sovvagnstrafik på sträckan, eftersom det inte finns några vagnar att ta i anspråk.

Fru talman! Det beslut som vi kommer att fatta i dag om inkorporering av Europakonventionen är ett mycket viktigt och betydelsefullt steg för Sverige -- som jag ser det. I och med detta kommer vi också få ett förstärkt fri och rättighetsskydd, därför att Europakonventionen nu blir en del av svensk lag. Det har inte alltid varit en sådan syn på Europakonventionen i Sverige som nu. Visserligen har vi ratificerat konventionen tidigare, utom på en viktig punkt som gäller föräldrarätten. Där hade vi en reservation. Historiskt kan man se en tendens till en nedlåtande syn på Europakonventionen. Det har kanske varit typiskt svenskt. Det är inte så förfärligt länge sedan som en ledande svensk politiker kallade Europadomstolen för lekstuga. Jag är glad att det har gått framåt så att vi nu mer och mer har ett kontinentalt synsätt på fri och rättighetsfrågorna. Därför är det inte utan en viss stolthet jag står här i dag. Jag har kunnat vara med i beredningsarbetet i Fri och rättighetskommittén för att arbeta fram det förslag som vi i dag skall ta ställning till. Det intressanta med Europakonventionen är att det inte bara är fråga om en kommissionstext utan också innefattar ett rättssystem genom att det finns en Europadomstol. Det kommer också att bli en del i det svenska rättsväsendet i och med inkorporeringen. Tidigare har vi utlovat att följa domstolen. Nu blir det en del av svenskt rättsväsende. Jag vill bara peka på ett par saker när det gäller de övriga frågorna inom fri och rättighetsområdet. Jag har inom Fri och rättighetskommittén bl.a. arbetat för att vi skulle rätten till liv inskriven i grundlagen, likaså föräldrarätten. Låt mig konstatera att jag inte fått något stöd för detta, utan jag har varit ganska ensam om detta synsätt. Ett antal viktiga remissinstanser tyckte dock att det var viktigt att få in i grundlagen. Låt mig konstatera att Europakonventionen tillgodoser dessa krav, även om det inte innebär grundlagsstatus. Den andra artikeln i Europakonventionen gäller just rätten till liv. Enligt tilläggsprotokollet blir föräldrarätten nu en del av svensk lag, i synnerhet som vårt beslut i dag kommer att innebära att man återkallar reservationen från 50-talet på denna punkt. Det är alltså mycket glädjande att vi i dag kan fatta det här beslutet. När det gäller de övriga fri och rättighetsfrågorna kan man säga att det tas viktiga steg framåt. Det kommer andra talare senare att påpeka. Jag vill bara kommentera en sak, eftersom jag på viss punkt har haft en avvikande uppfattning om synen på en författningsdomstol. Ett antal ledamöter i Fri och rättighetskommittén blev uthängda i en Stockholmstidning som något slags borgerlighetens förrädare. Jag måste säga att det är djupt orättvist. I grundlagsfrågor, och över huvud taget i all politik, är det de små stegens filosofi som måste gälla. Det är viktigare att ta små steg framåt än att stå still därför att man är kompromisslös och vill ha allt genast. Därför måste jag här honorera Bertil Fiskesjö, Birger Hagård och Ylva Annerstedt, som på ett alldeles utmärkt sätt har arbetat för en kompromiss. Därmed har man stärkt t.ex. egendomsskyddet på ett bra sätt. Man kan inte få allt här i världen. Man får vara beredd att ta små steg i det politiska arbetet. Låt mig helt kort kommentera reservation 6, som jag har evgett för partiets räkning. Det gäller författningsdomstol. I Fri och rättighetskommittén lämnade jag en reservation på det här området. När det sedan blev en överenskommelse mellan partierna i författningsfrågorna, avstod jag och partiet från att väcka ytterligare förslag i frågan. Vi tänkte att vi skulle återkomma senare. Eftersom det nu finns en nydemokratisk motion i frågan, ansåg jag det vara viktigt att följa upp detta här i kammaren. Fri och rättighetskommittén hade som uppdrag att utreda frågorna om författningsdomstol. Med ganska summariska ordalag avvisade man det och sade att det var ett främmande inslag i det svenska rättssystemet. I och med dagens beslut kommer vi faktiskt att inrätta ett slags författningsdomstol genom inkorporeringen av Europakonventionen. Europadomstolen är ett slags författningsdomstol. Om vi i höst, efter att i folkomröstningen sagt ja, blir medlemmar i EU får vi ytterligare en författningsdomstol i EG-domstolen. Det kommer att bli ett normalt inslag framöver. Därför tycker jag att det vore värdefullt om frågan utreddes noggrant, oavsett om man har olika uppfattningar om vad som sedan skall gälla. Det vore bra med en klar genomlysning. Jag vill också, fru talman, påminna om att Svenska kommunförbundet i en skrivelse till regeringen har påpekat att man som en lösning av kommunernas problem framöver skulle kunna tänka sig en starkare grundlagsskrivning. Men det förutsätter att det finns en författningsdomstol som kan pröva kommunernas rätt. Jag vill vidare påpeka att Europakonventionen enligt förslaget skall tolkas av svenska domstolar och tingsrätter. Det kan bli ganska besvärligt. Det ställer höga krav på kompetens. Enligt min mening hade det varit bättre att man hade haft en författningsdomstol med hög kompetens att tolka Europakonventionen. Det är för övrgit en slutsats som en ledande svensk tjänsteman vid Europadomstolen också gav uttryck för när Fri och rättighetskommittén besökte Europadomstolen. Kompetensfrågan är oerhört viktig. Egentligen behövs det en författningsdomstol för att på ett bra sätt kunna tolka Europakonventionen. Fru talman! Låt mig notera att det i mom. 13 måste ha blivit något fel när reservation 6 står efter reservation 5. Jag yrkar bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Också vi i Vänsterpartiet kan sälla oss till den skara som hälsar dagens beslut välkommet. Vi har sedan fler år tillbaka väckt förslag i frågan. Vi hoppas att vändorna från människor som känner sig illa behandlade i Sverige ner till domstolen i Strasbourg skall bli färre och att vi i större utsträckning skall kunna hantera sådana problem inom landet. Det ser vi som en av fördelarna. Läget i förhandlingarna om Europakonventionen har utnyttjats för att skärpa en del av grundlagsbestämmelserna i Sverige, något som vi egentligen inte från vårt parti ställer upp på. Det gäller den skärpning av äganderätten som beslutet innebär. Vi anser att äganderätten i den nuvarande grundlagen har ett bra skydd. Där sägs att varje medborgare, vars egendom tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande, skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms i lag. Nu har vi fått en betydligt mer omfattande skrivning när det gäller äganderätten. Äganderätten känner naturligtvis många människor, också vi, starkt för. Vi vill inte förlora på ett eller annat sätt vår egendom -- hus, mark osv. -- genom alltför lättvindiga beslut. Mycket stor andel av den egendom som finns i vårt land har gått i arv. Den har ett historiskt ursprung. Dessa ägarförhållanden tillkom under en tid då Sverige var ett allt annat än demokratiskt land. Man använde statsmakten och myndigheterna för att lägga beslag på tillgångar som befolkningen brukade på ett eller annat sätt utan att äganderättsförhållandena var lagligt reglerade. Detsamma gäller för samernas vidkommande den mark som har tagits i anspråk, och det har ju varit en lång historisk process. Man kan alltså säga att stora tunga egendomar i det samhället har en fördemokratisk karaktär. Nu förstärks ställningen för äganderätten i vårt land. Äganderätten har naturligtvis också inneburit en makt över andra. Äger man stora förmögenheter, stora tillgångar och mycket mark har man ett inflytande över andra människors liv. Från den synpunkten kan man ifrågasätta det rimliga i äganderättens mycket starka ställning. Om allemansrätten skulle försvinna eller reduceras, vilket många i dag befarar, kommer vi som individer att uppleva att vi påtagligt drabbas av den enskilda äganderätten. Går vi ut i skog och mark, måste vi då fråga oss vem som äger marken, vem vi skall vända oss till för att få tillstånd att beträda den osv. Det är ju ett litet speciellt förhållande för oss i detta glest befolkade land. Vi är vana att röra oss fritt ute i markerna. I den äganderättsparagraf som nu tillkommer grundlagsfästs också ett förhållande som reglerades i plan och bygglagen 1987 och som sedan dess har varit kontroversiellt. Man kan tänka sig att detta skulle kunna ändras framöver i en annan politisk situation på grund av en förändrad opinion. Jag tycker att det är synd att man grundlagsfäster en lag som står under intensiv debatt. Sista ordet är ännu inte sagt i dessa frågor. Som framgår av min meningsyttring anser jag att Fri och rättighetsutredningen borde ha tagit med regleringen av urbefolkningsfrågan och frågan om minoritetsspråken. Jag har då och då möjlighet att resa utomlands och träffa politiska företrädare i andra länder och diskutera situationen för minoriteter och urbefolkningar. Det är ett allvarligt problem på många håll i världen, som vi också här i riksdagen engagerar oss i -- utrikesutskottet behandlar ju frågor av den typen. När vi då för fram våra argument möts vi ofelbart av motargumentet hur vi löser våra egna problem på detta område. Vi måste inse att detta är till besvär för oss på den internationella arenan. På sistone har ställningen för urbefolkningen förstärkts i Australien, Canada och Québec. T.o.m i USA har mohikanerna fått sin ställning förstärkt. I utredningsdirektiven togs emellertid denna fråga inte upp, trots att det var en fri och rättighetsutredning. Varken samer, Sametinget eller tornedalsfinnar har varit med vid utarbetandet av propositionen om fri och rättigheterna. I utskottet hade vi inte heller tid och möjlighet att ta emot de grupper som önskade träffa oss. I utskottstexten heter det att regeringen följer frågan, och det är ju en vanlig formulering. Men man kan ju fråga sig vad det innebär. På s. 40 i betänkandet står det att utskottet utgår ifrån att regeringen följer Sametingets möjligheter att fullgöra sin uppgift när det gäller att ta initiativ till verksamhet för att främja samisk kultur. När det gäller minoritetsspråken utgår utskottet ifrån att regeringen redovisar överväganden i något lämpligt sammanhang. Det är alltså ganska lösa och svävande formuleringar som inte ger särskilt stort hopp om att man skall komma till skott. Renskötselsrätten innebär naturligtvis att samerna har rätt till mark i vissa avseenden, men detta har inte markerats i förarbetena till lagstiftningen. När det gäller ratificering att ILO-konventionen avvaktas skriftväxlingen mellan ILO och Norge. Man får ju hoppas att resultatet blir att vi kan följa Vi har inte heller ratificerat Europakonventionen om minoritetsspråk. Man kan fråga sig vad det är som avses med ''lämpligt sammanhang'' för regeringens redovisning. Sverige var aktivt när konventionerna kom till stånd. Det har inte rått någon oenighet bland de svenska delegationer som har verkat för dessa konventioner. Då kan man förvänta sig att det internationella samfundet tycker att vi borde fullfölja detta på hemmaplan. Vi menar fortfarande att detta borde utredas och att man skulle kunna ge tilläggsdirektiv till Fri och rättighetsutredningen eller också tillsätta en särskild utredning. Det finns nu tillfälle att skriva in allemansrätten i grundlagen. Med anledning av detta har det väckts ett antal motioner som uttrycker stark oro över vad som kommer att hända med allemansrätten. Den oron finns ju på många håll. Allemansrättens ställning förstärks nu, och det kommer att bli svårare att ändra på den. Om riksdagen skall ta något initiativ i det här sammanhanget finns det förslag till ändring av bestämmelser och då i första hand att se över lagstiftningen. Skulle man följa intentionerna i motionerna skulle det bli fråga om en lagstiftning som går i inskränkande riktning. Det känns litet konstigt i så fall, samtidigt som man nu skall förstärka allemansrättens ställning i rättssystemet. Problemen kan naturligtvis inte negligeras. Jag för min del förutsätter att olika myndigheter och regeringen följer denna fråga och vidtar alla tänkbara åtgärder för att allemansrätten skall respekteras och vidmakthållas på det sätt som man har gjort under evärdliga tider. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till samtliga mina meningsyttringar.

Fru talman! För ett par veckor sedan sade jag från denna talarstol att den borgerliga riksdagsmajoriteten hade gjort sig skyldig till två allvarliga avsteg -- ja, jag kallade dem för övertramp -- från den princip som alla partier säger sig hylla, nämligen att eftersträva enighet om vad som skall stå i Sveriges grundlagar. Det gällde grundlagsreglering av utlandssvenskarnas rösträtt och utredning om folkomröstningsinstitutet. Jag kunde ha tillagt en tredje punkt; nämligen när den borgerliga regeringen, mot socialdemokratins vilja, tillsatte Fri och rättighetskommittén. Den övermodige Carl Bildt lämnade den traditionella samverkanslinjen i författningsfrågorna och lät i stället sin regering satsa på konfrontation. Regeringen fastställde direktiven mot vår vilja. Socialdemokratin behandlades som vilket tvåprocentsparti som helst. Direktiven blev skräddarsydda för högerns uppfattningar. Först och främst ville man tillgodose ett gammalt högerönskemål om en grundlagsregel som slår fast att den enskilda äganderätten är orubblig och att inskränkningar i den endast får ske i klart angivna fall. I grundlagen skulle, och jag citerar direktiven, ''på ett så distinkt och precist sätt som möjligt'' slås fast vilka inskränkningar som skall vara tillåtna. Att en sådan idé är politiskt omöjlig är en sak. Men det måste också tilläggas att den stöter på närmast oöverstigliga hinder också från juridiska utgångspunkter. Den skulle nämligen kräva att grundlagen gav en fullständig och uttömmande beskrivning av äganderättens innebörd ur alla de aspekter som det moderna välfärdssamhället aktualiserar. Det är lätt att inse svårigheterna med detta. En annan hjärtesak för Moderaterna var att man ville klarlägga beskattningsmaktens gränser och ange dem i grundlagen. Man ville också grundlagsreglera föreningslivets inre förhållanden genom bestämmelser om s.k. negativ föreningsfrihet som skulle rikta sig mot de fackliga organisationerna. I vårt politiska system är folkstyrelsen en av de bärande principerna. Den ville regeringen rucka på genom att ändra grundlagsregeln om den s.k. lagprövningsrätten. Den ger domstolarna rätt att låta bli att tillämpa en lag som riksdagen har beslutat om, om lagen uppenbart står i strid med grundlagen. Det stränga kravet har gjort att vi har sluppit att få domstolar som politiska maktfaktorer. Även inrättandet av en författningsdomstol borde övervägas, ansåg regeringen. Allt detta skulle innebära att juristerna skulle ställas över de folkvalda politikerna. När arbetet började i kommittén motsatte vi socialdemokrater oss naturligtvis kraftigt att dessa gamla högeridéer skulle föras in i vår författning. Vi krävde från vår sida att bl.a. allemansrätten och rätten till utbildning i stället skulle föras in i grundlagen. Fru talman! Utredningsresultatet blev en framgång för den socialdemokratiska linjen.

Däremot blev det en grundlagsreglering som skyddar allemansrätten. Därmed försvinner möjligheterna att begränsa allemansrätten genom lagstiftning eller myndighetsbeslut. Att skriva in allemansrätten i grundlagen krävde att man preciserade att denna rätt är en ersättningsfri inskränkning i egendomsrätten. Detta är den främsta orsaken till att egendomsrätten tas med i grundlagsförslaget. Vissa offentliga ingripanden, som avser mark och byggnader, får man som ägare eller nyttjare redan nu ersättning för enligt svensk vanlig lag. Denna rätt ges nu grundlagsskydd. Men rättsläget i förhållande till befintlig lagstifning kommer inte att ändras. Kommitténs, propositionens och utskottets förslag innebär bara att grundlagen kommer att ge uttryck för vad som redan gäller i vanlig lag, inget mer. Positionerna flyttas inte fram en enda millimeter. Att allemansrätten nu skall grundlagsskyddas vill jag beteckna som en stor socialdemokratisk framgång för strävandena mot jämlikhet och rättvisa. Alla människor i vårt land skall ha tillgång till skog och mark. Ingen skall kunna stänga den fattige eller arbetslöse ute från naturen. Alla skall ha rätt till blommorna och fågelsången. Allemansrätten är i dag ingen lag utan en sedvana som vuxit fram genom århundradena. Den rätten vill vi att alla i Sverige skall ha för all framtid. Alla skolpliktiga barn får nu grundlagsfäst rätt till kostnadsfri grundskola. Grundlagen hindrar alltså införandet av terminsavgifter i grundskolan. Det allmänna skall också svara för att högre utbildning finns. Jag vill också beteckna detta som ytterligare en socialdemokratisk seger i kommittén. Den för individerna lika närings och yrkesfriheten, som vi i princip haft sedan 1800-talet, blir nu också grundlagsfäst. Från socialdemokratiskt håll hade vi inte några svårigheter att bejaka näringsfriheten som en grundlagsregel, eftersom en sådan rätt i högsta grad är en rätt till ett bra arbete. Dessutom behöver Sverige i dag tiotusentals nya småföretag. Vårt lands näringspolitiska och sysselsättningsmässiga framtid ligger i hög grad i små företag. Om de människor som vill starta egna företag anser att det blir tryggare med en grundlagsskyddad närings och yrkesfrihet tycker jag att en grundlagsreglering är befogad. Under många år har man från borgerligt håll velat grundlagsreglera föreningslivets inre förhållanden genom regler som främst skulle rikta sig mot de fackliga organisationerna. Vi socialdemokrater har alltid motsatt oss detta. Vi menar att en sådan reglering skulle bli alltför detaljerad för att kunna tas in i grundlagen. Det viktigaste skälet är dock att regleringen skulle komma i konflikt med principen om avtalsfrihet. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att kommittén delade vår uppfattning och avstod från att lägga fram förslag i denna fråga. En mycket viktig fråga för oss socialdemokrater är bevarandet av den nuvarande regeln om lagprövningsrätten. Regeringen ville att Fri och rättighetskommittén skulle lägga fram förslag om att ta bort kravet på uppenbarhet. Detta har sedan gammalt varit en önskan särskilt hos moderaterna. Vi socialdemokrater har motsatt oss en sådan förändring. Vad det ytterst handlar om är vem som skall ha politisk makt i vårt land. Ett slopande av uppenbarhetskravet skulle nämligen innebära att domstolarna och myndigheterna i större utsträckning skulle kunna sätta föreskrifter från riksdagen och regeringen åt sidan. Det skulle betyda att politisk makt flyttades över från politiska organ till juristerna, som inte har något demokratiskt mandat eller ansvar inför väljarna. Vi socialdemokrater vill inte att domstolarna och myndigheterna skall få en ställning som politiska maktfaktorer. Vi fick gehör för vår uppfattning i kommitténs skrivningar och senare i partiledaröverläggningarna, även om det satt långt inne där. Resultatet blev att regeringen inte lade fram något förslag i frågan om lagprövningsrätten. Med anledning av några motioner behandlas saken ändå i utskottets betänkande. Vad utskottet uttalar i betänkandet måste uppfattas som ett rejält försvar för ett bibehållande av det s.k. Sverige var ett av de första länderna som på 1950 talet skrev under Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. De socialdemokratiska regeringarna har alltid varit starkt engagerade för att få fler stater att acceptera dessa rättigheter och friheter. De prövas numera av olika europeiska organ, i sista hand av Europadomstolen. Regeringen och KU föreslår nu att denna konvention, som Sverige är folkrättsligt bundet av, skall gälla som lag här i landet. Den svenska rättsordningen uppfyller redan alla krav i konventionen. Fortfarande kommer att gälla att det i första hand är Sveriges riksdag som har ansvar för att vår lagstiftning ger uttryck för respekten för de mänskliga fri och rättigheterna. Också om införlivandet av Europakonventionen rådde olika meningar mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna vid partiöverläggningarna. Vi socialdemokrater hävdade att balansen mellan den lagstiftande makten och den dömande makten inte fick rubbas, och vi stod därför fast vid kommittéförslaget. Regeringspartierna ville emellertid frångå förslaget i denna del och införa en lagvalsregel precis som Ny demokrati nu föreslår i en motion i detta ärende. Lagvalsregeln skulle innebära att konventionen alltid skulle tillämpas före svensk lagstiftning. Det skulle bli domstolarna och myndigheterna som främst skulle få avgöra saken, inte riksdagen, vilket också ärligt och uppriktigt sägs i Ny demokratis motion. En sådan lagvalsregel gör, som motionärerna anför, lagprövningsregeln med dess uppenbarhetsrekvisit obehövlig. Med andra ord: Genom en lagvalsregel skulle domstolar och myndigheter få mycket mer att säga till om på lagstiftarens bekostnad. Också här gäller frågan vem som skall ha politisk makt i vårt land. En lagvalsregel var, och är, helt oacceptabel för oss socialdemokrater. Fru talman! Det utskottsbetänkande som riksdagen i dag skall ta ställning till är i hög grad ett resultat av ambitionen att komma överens. Upptakten till Fri och rättighetskommittén var inte den allra bästa. Många gånger tyckte jag att det såg mycket dystert ut för kommittén när det gällde att över huvud taget kunna lägga fram ett betänkande. Till slut träffades en uppgörelse inom kommittén av de fyra största partiernas företrädare. Jag vill faktiskt med tanke på eftervärlden ge rättvisa åt det som skedde genom att ge Ylva Annerstedt en särskild eloge för hennes insatser för att nå uppgörelsen. Tredje vice talman Bertil Fiskesjö har i många sammanhang argumenterat mot ett införande av en författningsdomstol och mot att lagprövningsrätten vidgas. Jag vill också nämna Birger Hagård, som stått pall i fråga om den kraftiga kritik som kommit både före och efter det att uppgörelsen träffades i kommittén. Uppgörelsen i Fri och rättighetskommittén är framför allt en markering av att fri och rättighetskapitlet i regeringsformen endast skall innehålla bestämmelser, kring vilka det råder värdegemenskap hos de stora politiska partierna. Mot bakgrund av vad jag sade i början av mitt anförande vill jag säga att jag tycker att det finns anledning att betona den demokratiska aspekten beträffande denna markering. Från demokratiska utgångspunkter bör frågor där det råder delade meningar avgöras genom vanliga majoritetsbeslut i riksdagen. En grundlagsreglering av det som det råder politisk strid om innebär ju att man sätter ''grimma på demokratin'', som min företrädare Olle Svensson brukar uttrycka saken. Jag tycker, fru talman, att Fri och rättighetskommitténs arbete och partiuppgörelsen i kommittén, som en tidning uttryckt saken, är ett exempel på det bästa i svensk utredningstradition: att man noga diskuterar igenom förslagen och sakligt tar fram skälen för och emot samt att man stannar upp för det hållbara och låter hugskotten falla. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Det var glädjande att höra Thage G Peterson beskriva sina framgångar i förhandlingarna i Fri och rättighetskommittén samt hur man har slagit vakt om det politiska beslutssystemet och motat förslagen i fråga om författningsdomstolen och lagvalsregler som skulle stärka juristers och myndigheters makt över politiken. Man har avvärjt att det sätts ''grimma på demokratin'', säger Thage G Peterson. Trots det står vi nu inför ett systemskifte i Sverige. I stor skala skall beslut överlåtas på just ett juridiskt system av europeisk skala. Jurister, myndigheter och byråkrater kommer då verkligen att fatta en rad politiska beslut. Jag för min del har svårt att få det hela att gå ihop när det gäller Socialdemokraternas position i den här frågan. Det var egentligen en annan fråga som jag ville ta upp. Sedan hösten 1990 har socialdemokrater som arbetat med miljöfrågor ifrågasatt de gällande spelreglerna i plan och bygglagen. Under Birgitta Dahls tid som miljöminister började man att utreda om det fanns möjligheter att ändra på de här förhållandena. I Miljöskyddskommitténs betänkande från februari 1993 reserverade sig Socialdemokraterna. De menade att det var angeläget att gå ifrån uttrycket ''berörd del''. Nu går man en helt annan väg och grundlagsfäster just här. Hur får ni detta att gå ihop?

Fru talman! Det är intressant att höra Thage G Peterson beskriva Fri och rättighetskommitténs arbete som en stor framgång för socialdemokratin. I min ungdom lärde jag mig att vid en kompromiss är alla lika missnöjda. Men jag får väl ändra på den definitionen. I stället är det alltså så att vid en kompromiss är alla lika nöjda, och alla kan ge beskrivningen att de har nått stora framgångar. Thage G Peterson sade här tidigare om direktiven och detta med att man skall utreda frågan om en författningsdomstol och om lagprövningsrätten att han inte ville att juristerna skulle ställas över politikerna. Men det finns faktiskt, Thage G Peterson, en lagprövningsrätt i det här landet. I princip är det bara en gradskillnad mellan lagprövningsrätt med eller utan uppenbarhetsrekvisit och en författningsdomstol. Så fort man har lagprövningsrätt finns det ju jurister som kan ställas över politikerna. Inser inte Thage G Peterson att det här bara rör sig om en gradskillnad, inte om en principskillnad?

Fru talman! Det är viktigt att understryka att det här faktiskt är en milstolpe i fråga om svensk grundlagstradition och ett högtidligt tillfälle, eftersom vi nu skall ändra vår grundlag och inkorporera Europakonventionen. Det kan finnas anledning att påpeka att vi i vårt land faktiskt så sent som 1974 fick en grundlagsfäst rättighetskatalog. Vi fick ytterligare förstärkningar Krav på ytterligare förstärkningar av grundlagsskyddet har fortsatt att vara levande i debatten. Ett resultat av de här kraven är just nu föreliggande betänkande. I svensk tradition ingår ju att vi skall ha en bred enighet kring grundlagsändringar. Jag tycker faktiskt att det präglar det här förslaget. Ingen har fått allt vad vederbörande ville ha. Alla partier här har nämligen krävt mera av det som nu har tillgodosetts i förslaget. Men i slutändan har vi ändå hittat ett sätt att jämka oss samman och få till stånd några förslag och ett beslut här i dag. Jag skulle vilja säga att det är en typisk svensk kompromiss. Kritik har framförts från flera håll: Det har inte åtgärdats. Det där läggs på is. Här har det inte hänt någonting. Men vad kritikerna bortser från är att utan kompromisser hade det inte blivit något förslag alls för oss här i dag. Då skulle vi ha varit kvar på samma nivå som 1979. Jag vill gärna tacka Thage G Peterson för att han ger mig en eloge för samarbetet. Jag tycker att det har varit ett stimulerande samarbete och är mycket glad över att vi har nått en kompromiss i utredningen när det gäller de frågor som från början tycktes så långt från varandra. Folkpartiet har t.ex. haft mera långtgående krav när det gällt den negativa föreningsrätten och uppenbarhetsrekvisitet. Jag beklagar särskilt att det inte har varit möjligt att finna en lösning i den mycket komplicerade frågan om den negativa föreningsrätten. Det är inte så som Thage G Peterson vill göra gällande, nämligen att det främst handlar om att slå mot fackföreningsrörelsen. I stället handlar det om en grundläggande respekt för den enskilda människans rätt att själv bestämma om hon vill vara med i en förening eller inte. För att få fullgott skydd för sin negativa föreningsrätt bör den enskilde också åtnjuta skydd mot diskriminerande handlingar från sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Med den tid vi har haft till vårt förfogande har det inte varit möjligt att göra så detaljerade preciseringar i grundlagen. Vi har haft många och långa diskussioner om detta. Vårt utredningskansli har gjort genomgripande försök att hitta möjliga avgränsningar men ännu inte lyckats. Om man ser tillbaka på utvecklingen i författningsfrågorna finner man emellertid att man ändå tar ett steg i taget hellre än att mista hela kakan. Jag har goda förhoppningar att vi inför framtida författningsändringar tar ytterligare steg i den riktning som vi nu har påbörjat. Jag är därför glad att vi i dag ändå kan fatta beslut inom flera områden. Vi får ett grundlagsfäst skydd för egendomsrätten och rätten till ersättning vid rådighetsinskränkningar. Vi får äntligen ett grundlagsfäst skydd för närings och yrkesfriheten och vi får ett skydd genom inskrivning i grundlagen om allemansrätten. På detta område har det inte funnits några motsatta uppfattningar. Det har verkligen inte funnits några som helst ansatser att hindra den fattige och arbetslöse att komma ut i naturen som Thage G Peterson sade i sitt inlägg. Jag förstår inte riktigt varifrån han får de tankarna. Jag tycker inte att det finns någon anledning att inte se optimistiskt på möjligheten att i framtida grundlagsrevisioner få ytterligare krav tillgodosedda. Jag vill säga något om närings och yrkesfriheten. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att denna rätt nu är grundlagsfäst. Under en period har man i vissa kretsar faktiskt sett med nedlåtenhet på de fria näringsidkare vi har i Sverige. Thage G Petersons hastigt påkomna omsorg om småföretagare luktar valrörelse. Tidigare har socialdemokraterna inte visat någon som helst vilja att grundlagsfästa närings och yrkesfriheten. Det är min förhoppning att detta grundlagsfästande av närings och yrkesfriheten också skall bidra till att i grunden stärka respekten för näringsidkarna i vårt samhälle. Det är också utomordentligt viktigt att man nu lägger fast och preciserar att inga inskränkningar får göras för att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag. Det är alldeles uppenbart att sådana inskränkningar har gjorts på flera håll i landet. Detta är alltså ett stort steg framåt. Så till frågan om författningsdomstol. Jag gick in i arbetet i fri och rättighetskommittén med en öppen syn på den frågan. Kommitténs mycket ingående och gedigna arbete har visat att författningsdomstolar överallt i världen i större eller mindre utsträckning tenderar att bli politiska verktyg. Jag har funnit att den ordning som vi har i Sverige med varje domstols ansvar i frågan väl stämmer överens med vår uppfattning att det skall råda balans mellan den lagstiftande och den dömande makten. Trots allt man säger om att författningsdomstolar är självständiga, att de inte är utsatta för inflytande från den politiska makten, finner man att tillsättningarna är mer eller mindre politiskt betingade och att olika sidor tillgodoräknar sig den ena eller den andra domaren i den författningsdomstol som finns. Jag tycker att den ordning vi har i Sverige, där varje domstol åtnjuter ett stort förtroende för sin oväld är något vi bör slå vakt om. Att inkorporera Europakonventionen är en viktig milstolpe i Sveriges arbete dels för att återta vår plats som en aktiv europeisk stat dels för att markera vår samhörighet med europeiska värderingar. De tillfällen då Sverige fällts i Europadomstolen för brott mot konventionen om mänskliga rättigheter har varit både smärtsamma och generande påminnelser om att vi inte har varit i takt med övriga Europa när det gäller vilken respekt som skall tillmätas den enskildes rätt. Jag vill påminna om vad jag sade i inledningen, nämligen att det dröjde så länge som till 1974 innan vi grundlagsfäste vår fri och rättighetskatalog. Vi kan konstatera att vi faktiskt också är mycket sena med att inkorporera Europakonventionen. Sverige kritiserar snabbt andra stater för bristande respekt för mänskliga rättigheter. Nu sopar vi äntligen rent framför vår egen dörr. Det är alltså femton år sedan vi sist gjorde några förändringar i de grundläggande fri och rättigheterna; femton år av stagnation i författningsarbetet. Thage G Peterson refererade att man på alla sätt hade motsatt sig att det skulle tillkomma en författningskommitté. Det är alltså socialdemokraterna som under femton års tid verksamt har motsatt sig alla förändringar och framsteg i författningsarbetet. Men man kan faktiskt se att det har haft effekt att tillsätta utredningen. Det har fått socialdemokraterna att dra upp huvudet ur sanden och upptäcka att verkligheten har förändrats sedan 1979. Trots att Thage G Peterson försöker ge sken av att förslaget är en stor seger för socialdemokratin -- jag förstår att han behöver uttrycka sig så för sin hemmaopinion -- är det betänkande vi har framför oss ett uttryck för en svensk kompromisstradition där alla sidor har fått något. Jag är mycket glad över att vi nu kan lägga ytterligare ett beslut till handlingarna i förändringen och förbättringen av vår grundlag. Jag yrkar bifall till förslaget.

Fru talman! Debatterna i kammaren skall väl användas för att öppet redovisa de motiv man har för sina ställningstaganden. Därför hoppas jag att Ylva Annerstedt har tid och möjlighet att svara på mina frågor. Folkpartiet reserverade sig 1987 mot att ersättningsreglerna fördes in i den vanliga lagstiftningen och har sedan flera gånger motionerat i frågan. Vad jag förstår har folkpartiet i grund och botten inte ändrat sin uppfattning. Nu grundlagsfäster ni dessa formuleringar. Jag får väl uppfatta det som att det är en del i kompromissen. Ylva Annerstedt sade att det är viktigt att förstärka de europeiskt präglade värderingarna och känna respekt för enskildas rättigheter. Hon sade att vi nu har sopat rent framför egen dörr. Som jag sade i mitt inledningsanförande har Sverige drivit frågan om ILO-konventionen och Europakonventionen om minoritetsbrott. Som framgår av betänkandet har vi inte kommit till skott i den frågan. Från majoritetens sida säger man att regeringen i något lämpligt sammanhang skall redovisa övervägandena när det gäller minoritetsspråkens ställning. Man kan fråga sig vilka lämpliga sammanhang som avses. Det sägs också att att man vad gäller ILO konventionens tillämpning skall följa utvecklingen i Norge. Hur lång tid bedömer man att det tar innan det är klart så att man kan följa efter med en ratificering?
Fru talman! Den första frågan som Bengt Hurtig tog upp gällde rådighetsinskränkningarna. Som jag sade i mitt anförande är hela detta betänkande ett resultat av diskussioner och kompromisser. Samtidigt skall vi vara medvetna om att det står på ett flertal ställen i betänkandet att rättsläget vad gäller egendomsskyddet inte skall förändras. När det sedan gäller ILO-konventionen är uppenbart att tillämpningen i Norge är en springande punkt för oss när vi slutligen skall ta ställning. Denna regel har varit i kraft under mycket kort tid i Norge. Det behövs faktiskt en längre tidsperiod när det gäller så genomgripande frågor som det är fråga om i detta sammanhang. Vi anser att man bör avvakta de utvärderingar som är på gång, om jag inte har missuppfattat det hela, innan man tar slutlig ställning.
Fru talman! Jag har inte påstått att rättsläget har förändrats. Problemet är att Folkpartiet, såvitt jag kan finna, har varit emot denna lagstiftning. Man har haft förhoppningar om att genomföra ändringar inom en relativt snar framtid. Det väcks ju hela tiden motioner om detta. Sedan går man med på att grundlagsfästa just den lagregeln. Det kan förefalla något märkligt. Sedan fick jag heller inte svar på i vilket sammanhang regeringen avses överväga frågan om minoritetsspråken.
Fru talman! Jag tänker inte föra någon stor debatt med Ylva Annerstedt om författningsdomstolar, utan jag vill bara göra några påpekanden. Ylva Annerstedt sade att det blir problem med politiska tillsättningar. Ja, kära nån, vi har väl inte annat än problem med politiska tillsättningar! Alla domare i t.ex. Högsta domstolen utses av regeringen. Inte blir väl de politiskt korrumperade därför att de utses av regeringen? Visst är det väl så att det är konstitutionsutskottet som föreslår riksdagen val av riksdagens justitieombudsmän? Inte blir väl de korrumperade därför att de väljs av en politisk församling? Det är klart att man kan finna olika typer av filter om man verkligen vill det. Det har vi t.ex. diskuterat i dag vad gäller arbetsgivarorganisationerna på den statliga sidan. Vi har också diskuterat det när det gäller publicservice-företagen på etermedieområdet. Man skapar filter om man verkligen vill undvika alltför starka politiska kopplingar. Nog går det om man bara vill!
Fru talman! Frågan om tillsättningar i författningsdomstol handlar om ett alldeles speciellt område. Det är uppenbart att sådana tillsättningar tilldrar sig ett alldeles speciellt intresse och får en alldeles speciell nimbus. I alla de fall som vi har studerat har tillsättningar i författningsdomstolar i större utsträckning än andra tillsättningar kringgärdats av politiska förtecken. Jag har för min och Folkpartiets del ansett att det inte har funnits anledning att frångå det förtroendekapital och det ansvar som samtliga domstolar i Sverige har för att slå vakt om lagligheten.
Fru talman! Jag håller med Ylva Annerstedt om att en författningsdomstol är litet speciell. Men samtidigt har Fri och rättighetskommitténs studier på området inte varit alltför omfattande.
Fru talman! Min önskan var inte på något sätt att göra Ylva Annerstedt ledsen. Det jag sade om de socialdemokratiska ståndpunkterna förringar inte mitt beröm till Ylva Annerstedt för hennes insatser i kommittén. Givetvis innebär en uppgörelse eller en överenskommelse alltid ett givande och ett tagande. Vi socialdemokrater har hållit och till varje pris stått fast vid uppgörelsen i kommittén, men det har också kommitténs ledamöter från Även de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet har hållit fast vid uppgörelsen utan att jag har anledning till kritik på någon enda punkt. Jag vill gärna tillägga att det hedrar konstitutionsutskottets borgerliga ledamöter att de rättade till statsministerns självsvåldiga ändring av partiöverenskommelsen. På ett häpnadsväckande sätt ändrade statsministern utan vidare på en framförhandlad text, trots att den överenskomna texten hade offentliggjorts. Jag vill gärna till Ylva Annerstedt säga att det där inte finns några delade meningar, utan kommitténs resultat har hållit. Jag förde in frågan om allemansrätten av en orsak. Den fanns inte med i direktiven. Allemansrätten fördes in i kommitténs arbete av oss socialdemokrater. Det var det jag ville framhålla. Fru talman! Jag vill avslutningsvis göra ett klargörande på en punkt. Jag vet inte riktigt var Ylva Annerstedt har fått det ifrån att Socialdemokraterna skulle motsätta sig viktiga författningsändringar. Vår vilja att medverka framgår av en mängd propositioner och betänkanden i grundlagsfrågor som riksdagen har att ta ställning till denna vår. Dessutom inbjöd den socialdemokratiska regeringen redan hösten 1990 de borgerliga partierna till samtal i författningsfrågorna. De resulterade inte i någonting. När nu regeringen för något år sedan ville tala med Socialdemokraterna om författningsfrågor svarade vi självfallet ja till det. Resultatet av våra samtal har vi nu i ett stort antal grundlagsbetänkanden.
Fru talman! Man kan konstatera att det sedan år 1979 inte har skett några väsentliga revisioner av grundlagen trots att verkligheten har förändrats. Det finns alltid behov av revisioner av grundlagen i takt med att verkligheten förändras. Att vi nu har kommit så långt ser jag som en framgång för de initiativ som har tagits från den borgerliga regeringen för att en utredning över huvud taget skulle komma till stånd. Jag är mycket glad att Socialdemokraterna har ändrat sin uppfattning och velat medverka till att dessa förändringar kommer till stånd. Jag ser det som en framgång för Sverige att vi har kommit överens i dessa frågor.
Fru talman! Det är riktigt. Men den borgerliga regeringens initiativ hade inte kunnat krönas med framgång och vi hade inte fått några grundlagsbetänkanden om inte Socialdemokraterna hade ställt upp och diskuterat författningsfrågorna. Skillnaden mot 1990 var att den socialdemokratiska regeringen då inbjöd till överläggningar i ett stort antal författningsfrågor. Den gången sade de borgerliga partierna -- och det smärtar mig alldeles speciellt att säga att särskilt Folkpartiet framhöll detta -- att de inte ville diskutera författningsfrågor med Socialdemokraterna. Vi socialdemokrater har en mycket öppen attityd i författningsfrågor. Vi är beredda att diskutera ändringar i författningen med den sittande regeringen. Jag vill återigen upprepa att det är oerhört viktigt att vi blir överens om vad som skall stå i Sveriges grundlagar och att vi också är överens om demokratins spelregler.
Fru talman! Jag ser fram emot att sitta i flera författningsutredningar med Thage G Peterson. Här finns mycket att göra, och det kan vi lösa tillsammans. Jag är mycket glad över hans inställning till detta.
Fru talman! Som många har konstaterat är det ett i huvudsak enhälligt betänkande som KU har presenterat för riksdagens kammare. Det kommer väl också att antas ganska snart i sin helhet. Det har förekommit en hel del högtidliga ord i debatten, och en del har kanske varit ganska skarpa. Jag tycker inte att de svarar mot ärendets vikt. Jag uppträder här litet grand som slaven på vagnen. De förändringar av grundlagen som nu föreslås är inte så förfärligt märkliga som de framställs. Jag ser inte grunden för ett sådant konstaterande som något enbart negativt utan också som något positivt. Vi är försiktiga i Sverige. Vi vill noga överväga när vi skall ändra i grundlagen. Vi är medvetna om att allmänna generösa proklamationer inte har stort värde. Vi väger orden i grundlagen på guldvåg. Vi har även kommit att ändra vår nya grundlag stegvis efter ett mycket omfattande utredningsarbete. Jag tror att det är en metod som vi skall använda oss av även framöver. De brister i vår grundlag som en del framställer är inte så förfärliga att all rättssäkerhet håller på att rasa samman. Så är det inte. I själva verket är det så att Sverige är en rättsstat i högre grad än de allra flesta andra länder i världen. Det tycker jag att vi kan vara stolta över. Jag tror att det är en mycket viktig sak. De erfarenheter jag har fått från resor ute i världen, särskilt under senare år, har övertygat mig om att formell demokrati inte är av så stort värde om det inte finns ett rättssamhälle i botten som medborgarna kan lita på med poliser, domstolar och vanlig hederlighet. När formell demokrati förenas med omfattande korruption i olika led, särskilt inom rättssystem och polisväsende, är demokratin mycket skör och inte alltid till den nytta för medborgarna som den skulle kunna vara. Det var några inledande kommentarer. När det gäller fri och rättigheter kan man alltid fråga sig vad som skall finnas med i en grundlag och vad som skall lagstiftas om i annan lag. Det är ingen lätt fråga. I en grundlag vill man gärna ha huvudprinciperna, och de skall vara så giltiga som möjligt. Men vi har ju gång på gång tvingats att konstatera att det är mycket få rättigheter som kan vara absoluta i ordets egentliga mening. Om vi tittar på vår egen rättighetsförklaring är det väl i stort sett bara förbudet mot dödsstraff som är absolut. Vad beror då detta på? Det beror på att den enes rättigheter gärna inkräktar på den andres. Det finns gemensamma samhälleliga önskemål som måste kunna tillgodoses, ibland t.o.m. på den enskildes bekostnad. Det gör att vi måste få en serie olika legala regler i vårt rättssystem som kopplar på varandra. Det anges ju också i vår grundlag att flertalet av våra rättigheter på olika sätt kan inskränkas genom vanlig lag, och det är naturligtvis nödvändigt. Men det varnas också för att man inte skall gå för långt. Det gäller ju också de saker som nu får ett förstärkt skydd i regeringsformen, t.ex. äganderätten. Det finns ju ingen som i sin vildaste fantasi kan inbilla sig att äganderätten kan vara absolut. Jo, det har ju förekommit, men vid närmare eftertanke inser man att den måste kunna begränsas på olika sätt. Samhället måste alltid ha möjlighet till ett visst skatteuttag. Skatterna är naturligtvis en inskränkning av äganderätten. Det gäller att hela tiden föra ett någorlunda vettigt och förnuftigt resonemang om vad som skall finnas i grundlagen, vad som är meningsfullt att ha med där och vad som måste överlämnas åt annan lagstiftning. Ett beslut som av en del anses vara epokgörande är att vi nu förordar inkorporeringen av Europakonventionen med svensk rätt. Det är inte särskilt epokgörande. Vi kan gott göra det, och jag har varit med på det. Men jag har vid tidigare tillfällen när vi har diskuterat detta i kammaren sagt att det finns så många överdrivna föreställningar om stringens, skärpa och rättighetsskydd i Europakonventionen, framför allt hos dem som bara har läst referat och inte konventionen som sådan. Europakonventionen drabbas ju av precis samma plåga som vi har gjort i vårt rättighetskapitel, dvs. man proklamerar rättigheter som man sedan måste medge skall inskränkas. För en gångs skull skall jag läsa en artikel ur Europakonventionen bara för att rättfärdiga mina tidigare uttalanden i den här frågan. I artikel 2 står det t.ex.: Den som lagligen befinner sig på en stats område äger rätt att där fritt röra sig och att fritt välja bosättningsort. Envar äger frihet att lämna vilket som helst land, inbegripet sitt eget.

I mom. 4 står det: De rättigheter som angivits i mom. 1 må inom bestämda områden tillika bli föremål för inskränkningar, angivna i lag, vilka äro berättigade med hänsyn till det allmännas intresse i ett demokratiskt samhälle. Detta är alltså karaktären hos Europakonventionen. De flesta internationella konventioner ser ut på det här sättet. Det hindrar ju inte att en konvention som den här ger uttryck för viktiga principer inledningsvis i varje paragraf. Vid vår genomgång i Fri och rättighetskommittén har vi kunnat konstatera att den svenska lagstiftningen får anses motsvara de krav som finns i Europakonventionen. Det behöver alltså inte uppstå någon motsättning mellan Europakonventionens krav och den lagstiftning som vi har i Sverige. Den är vi, efter vad jag kan förstå, villiga att upprätthålla. Det är klart att det kan införas ytterligare ett osäkerhetsmoment genom att vi inkorporerar Europakonventionen, nämligen att det fortlöpande förändrade innehållet i Europakonventionen bestäms genom utslag i Europadomstolen. Det är därför vi har drabbats av fällande domar i Europadomstolen. När konventionen en gång antogs i Sverige var det ingen som trodde att vi skulle komma på kant med konventionen eller domstolen. Det är den praxis som domstolen sedan har kommit att tillämpa när det gäller synen på kraven på domstolsavgörande i förvaltningsfrågor och ett par andra frågeområden som har gjort att vi blivit fällda. Sedan har vi skyndat oss att rätta oss efter detta. Det blir alltså bra att få in Europakonventionen i den svenska lagstiftningen. Någon stor revolution är det absolut inte. Vi skall inte överdriva detta. Sedan fanns det en del kontroverser under utredningsarbetet. Det återspeglas också litet grand i betänkandet. En av dessa motsättningar gäller frågan om en författningsdomstol. Den har varit uppe till diskussion flera gånger tidigare. Jag har tidigare sagt att en viktig invändning mot en författningsdomstol är att jag är övertygad om att den skulle få utomordentligt litet att göra. Jag tror att den invändningen står sig fortfarande. Jag tycker att det är rätt överflödigt att tillsätta ett nytt domstolsorgan med hög status osv. för ärenden som skulle kunna dyka upp kanske vartannat eller vart tredje år. En författningsdomstol kommer vidare oundvikligen i konflikt med lagprövningsrätten, som redan är inskriven i vår författning. Man kan inte ha bådadera. Antingen får man ha en författningsdomstol eller en lagprövningsrätt. Jag tycker att lagprövningsrätten är en bra metod, eftersom den lägger ansvar på alla domstolar och myndigheter att hålla ögonen öppna inför om någon lagstiftning har tillkommit i obehörig ordning eller strider mot högre rätt. Dessutom har man författningsdomstolar huvudsakligen i större stater, dels i mera ''orediga'' stater, dels i federationer. I sådana stater kan en författningsdomstol få en hel del arbetsuppgifter, men någon sådan domstol finns inte i Danmark, i Norge, i Finland och i Sverige. Jag tror att en författningsdomstol skulle få utomordentligt litet att göra. Jag tycker vidare rent allmänt -- men därvidlag håller jag nu på att bli överkörd av verkligheten -- att det viktigaste är att lagstiftningen i sig är distinkt och klar. De lagar som passerar det här huset skall kunna tillämpas, och om man upptäcker att de är svåra att tillämpa och att det kan uppstå tvivel om vad de egentligen innebär, skall det tas initiativ i detta hus för att förändra dem. Jag ser det alltså inte som ett idealtillstånd att vi får ett lagstiftningskomplex som undan för undan blir allt otydligare och att vi överlåter till domstolarna att bestämma det reella innehållet i lagarna. Så skall det enligt min uppfattning inte vara, utan det är lagstiftarens skyldighet att se till att man har en fräsch, klar och tillämpbar lagstiftning. Lagprövningsrätten skall finnas som en sista garanti mot felaktigheter. Men jag erkänner gärna, och där har Bengt Hurtig otvivelaktigt en poäng, att vi nu glider in i ett system med en i varje fall delvis annan tradition. Vi har gjort det redan i och med att vi har gått med i Europarådet och har antagit Europakonventionen. Vi accepterar därmed Europadomstolen som ett slags författningsdomstol, och detsamma gäller beträffande EG-domstolen. Detta är i och för sig inte en utveckling som jag applåderar, men jag inser att den är nödvändig. Internationella och övernationella överenskommelser har, på grund av omständigheter som vi som har varit politiskt verksamma är väl medvetna om och har erfarenheter av, oftast oklara texter, för att kunna vinna en uppslutning från en majoritet, och i efterhand låter man en domstol precisera innehållet. Jag anser principiellt inte att detta är någon bra metod. Vi för in allemansrätten i grundlagen, och det har jag ingenting emot, men jag har varit litet änslig när jag har hört utläggningarna om vad som kan tänkas bli följden av detta. Denna ängslan kommer till uttryck i ett kort särskilt yttrande som jag och Ingela Mårtensson, Folkpartiets representant vid justeringen av betänkandet, har fogat till betänkandet. Vi framhåller där, på s. 60: ''Allemansrätten är en stor tillgång. En förutsättning för att den skall behålla sitt värde är att markområden utnyttjas på ett hänsynsfullt sätt. Särskild vaksamhet måste därför råda mot ett sådant kommersiellt utnyttjande av allemansrätten att naturen tar skada.'' De här raderna är betingade av den erfarenhet som vi börjar få av att allemansrätten i värsta fall kan bli sin egen fiende genom att den utnyttjas till den grad och på ett sådant sätt att den till slut inte får något värde. Jag uppfattar inte grundlagsregleringen av allemansrätten så, att vi i framtiden inte skulle kunna vidta lagstiftningsåtgärder för att trygga allemansrätten mot felaktigt utnyttjande. Fru talman! Detta var några reflexioner från min sida, delvis betingade av att jag gärna vill bibehålla en kontinuitet i förhållande till vad jag tidigare har sagt här i kammaren i dessa frågor. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker att Bertil Fiskesjös nedtonade applåder för detta beslut är välgörande, och jag kan i stor utsträckning instämma i dem. Det är inte fråga om någon stor revolution. Jag uppskattar också att Bertil Fiskesjö markerade behovet av en distinkt och klar lagstiftning. Detta behov är ett skäl till att vi har känt tveksamhet inför skrivningarna om äganderätten. I den hittills gällande lagtexten stadgas att varje medborgare skall ha rätt till ersättning när egendomen tas i anspråk. I den nya formuleringen har man anslutit till den europeiska traditionen och föreskriver att ersättning skall utbetalas när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Frågan vad som är ett angeläget allmänt intresse kommer fr.o.m. nu i högre grad att bedömas av jurister i domstolar när det uppstår konflikter mellan vanlig lag och grundlag. Jag vill bara fråga Bertil Fiskesjö, som borde ha funderat på detta: Hur skall man egentligen definiera vad som är ett angeläget allmänt intresse? Vem borde fatta beslut om vad som är ett angeläget allmänt intresse?

Fru talman! Bengt Hurtigs fråga illustrerar svårigheten över huvud taget med bestämmelser av detta slag. Vad som kommer att vara av ett allmänt intresse i relation till denna paragraf kommer liksom hittills i allra högsta grad att anges i vanlig lag. Det kommer vi inte ifrån, hur vi än vänder och vrider oss. Vi har i denna paragraf höjt ribban för skyddet av äganderätten, men det innebär, som jag sade redan i mitt inledningsanförande, inte att vi har infört något slags absolut skydd för äganderätten. Vi måste kunna vidareutveckla samhället med olika medel, genom insatser från enskilda men också från samhällets sida.

Fru talman! Jag har ju gått med på de här skrivningarna, och jag vill ogärna kritisera mig själv. Jag får väl därför besvara Bengt Hurtigs fråga med att jag är nöjd med denna formulering.

Fru talman! I hopp om att det inte skall uppfattas som en nonchalans mot kammaren eller mot detta viktiga ärende vill jag säga, att jag har begärt ordet bara för att yrka bifall till reservationerna nr 1, nr

Fru talman! Från moderat sida vill vi gärna säga att vi är mycket glada och tacksamma över att vi har kommit så långt att vi nu står inför en inkorporering av Europakonventionen med svensk rätt. Sverige signerade konventionen 1950. Vi ratificerade den -- parlamentet antog den -- 1952. Dock inkorporerades den inte med svensk gällande rätt. Man kan undra vad det är för skillnad mellan en inkorporering och en ratificering. I princip är den stora skillnaden den, att man direkt vid allmän domstol kan stödja sig på och åberopa konventionstexten om den är inkorporerad med svensk rätt, vilket föreslås ske genom en särskild lag, i stället för att gå omvägen via Europadomstolen. Det är en stor vinst att vi i Sverige efter 40 års segdragna diskussioner nu har kommit så långt att vi, låt vara med kompromissen i botten, ändå kan föreslå riksdagen att inkorporera konventionen med den svenska rättsordningen. Jag vill kort redogöra för kammaren vad konventionen består av. Den består av en inledande förklaring och 66 artiklar. Samtliga artiklar utom den första är fördelade på fem avdelningar.

Det finns också under denna avdelning bestämmelser om möjlighet för staterna att i vissa situationer göra inskränkningar i rättigheterna. De flesta för att inte säga alla av dessa rättigheter finns i och för sig reglerade i svensk lag och grundlag. Genom att vi tidigare har anslutit oss till konventionen och nu inarbetar den erkänner vi också oförytterliga, okränkbara fri och rättighetsprinciper. Jag tycker att det inte minst från moderat synpunkt är en utomordentligt viktig omständighet. Avdelning två innehåller bestämmelser om upprättandet av en europeisk kommission och en europeisk domstol. Hur kommissionen skall vara sammansatt och fungera regleras i avdelning tre. I avdelning fyra regleras hur domstolen skall verka. Det finns till konventionen tio tilläggsprotokoll. De behandlar materiella frågor såsom t.ex. skyddet för äganderätten och dödsstraffets avskaffande i fredstid, processuella spörsmål och spörsmål om förfarandet hos konventionsorganen. Sverige har nu godkänt och ratificerat samtliga tilläggsprotokoll utom protokoll nr 9 som rör enskilda klagandes rätt att hänskjuta domstolsmål för prövning till Europadomstolen. Den avvaktande hållning som Sverige faktiskt intar i sällskap med flera andra stater hör samman med den mer övergripande reformdiskussion rörande konventionsorganen som pågår inom Europarådet. Fru talman! I och med att förslaget om inkorporering nu ligger på riksdagens bord får vi en ny bestämmelse i vår regeringsform som föreskriver att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. Vi får en inskriven rätt till ersättning vid expropriation eller annat sådant förfogande. Det föreslås en närmare precisering också av det egendomsskydd som Vi får ett förbehåll för allemansrätten -- det har tidigare berörts i debatten. I regeringsformen förs vidare in ett skydd för närings och yrkesfriheten. Man skriver in att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten får rätt att kostnadsfritt komma i åtnjutande av grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna skall svara för att det finns högre utbildning. Vi är som jag sade från moderat håll nu glada över att vi står inför denna inkorporering. Jag tror att jag vågar påstå att initiativet till att inarbeta Europakonventionen i den svenska rättsordningen nog inte hade tagits utan en moderatledd regering och utan en moderat statsminister. Drygt 40 år har passerat. Man har haft chansen att inarbeta konventionen. Många andra stater gjorde det för länge sedan, men vi har avvaktat med det. Jag vill inte påstå att socialdemokratiska regeringar har varit särskilt angelägna om att inkorporera konventionen i den svenska rättsordningen. Jag konstaterar slutligen, fru talman, att fortsatta erfarenheter får visa om och hur vi kan leva upp till Europakonventionens krav. Vi har ju fällts i några uppmärksammade domstolsutslag. Erfarenheterna får visa om det finns behov av framtida förändringar i vårt svenska regelverk för att anpassa det bättre till konventionen än vad denna kompromissuppgörelse ger vid handen.

Fru talman! Ny demokrati anser att det föreliggande betänkandet inte kan ligga till grund för ett ställningstagande från riksdagens sida. Den ekonomiska grundbult som vägavgifter utgör för betänkandet bör avvisas som finansieringskälla. Ny demokrati anser att det är en medborgerlig rättighet att man kan åka in till städer och samhällen utan att behöva erläggga biltullar vid infarterna. Genom biltullar dräneras stockholmarna på pengar som dessa så väl behöver till sin dagliga konsumtion. Biltullar minskar vidare tillväxten i samhället i det längre perspektivet, anser vi. Vi anser dessutom, herr talman, att vägtullar ur fördelningspolitisk synpunkt framstår som synnerligen förkastliga, eftersom de träffar blint och utan hänsyn till de förhållanden under vilken bilfärden företas. Handikappade, arbetslösa, lågavlönade -- alla drabbas av biltullar, hur angelägna deras aktuella ärenden in till staden än är. Biltullar för bilister i och omkring våra stora städer innebär en orättvisa från fördelningspolitisk synpunkt. Det är inte heller bra om införande av vägtullar i Stockholm och Göteborg får en spridningseffekt som innebär att andra kommuner anmäler intresse för denna nya skattekälla. Man riskerar en utveckling som innebär att man så småningom blir tvungen att betala vägtull på en mängd platser i vårt land. Bilismen är redan nu tillräckligt högt beskattad. En ytterligare beskattning i form av vägtullar kan få en negativ inverkan på sysselsättningen inom den svenska bilindustrin till följd av minskad försäljning av nya bilar. Med Dennispaketet vill man lösa 2000-talets trafikproblem med 1950-talets tankesätt. När paketet är utbyggt finns inte längre de avgasutsläpp och miljöförstörande bilar vilka som bekant är en av orsakerna till att man bygger Dennispaketet. Jag anser att de miljöproblem som bilismen förorsakar bör angripas på ett annat sätt än genom ökade skatter och andra pålagor. Vi anser att biltullar är ett mycket krångligt och administrativt sett dyrbart system, som bl.a. förutsätter tullstationer och övervakare. Man kan bara peka på det uppbördsproblem som uppkommer om bilen har stulits och alltså framförs av någon annan än ägaren och om föraren inte betalar tullen. Ny demokrati anser att de medel som behövs för infrastrukturutbyggnad i Stockholmsområdet bör finansieras via statsbudgeten under en period av minst tio år, och att biltullar bör förbjudas. Ny demokrati bedömer vidare att inriktningen av trafiksystemets utbyggnad helt bör förändras. Det räcker med att bygga bort de värsta flaskhalsarna. Dessutom är det viktigt att trafikplaneringen förbättras. God vägstandard och förnuftiga lösningar på trafikplatser, korsningar, anslutningar osv. gör att trafiken flyter bättre och utsläppen minskar. En allmän upprustning av tågen, banorna och stationerna är därför motiverad. Den föreslagna snabbspårvägen är däremot en felsatsning och bör därför inte byggas. Vi tycker att det borde ankomma på regeringen att tillsammans med berörda parter ta fram en utbyggnadsplan för trafiksystemet i storstadsregionen enligt de förutsättningar och utgångspunkter som vi nydemokrater skisserat i vår motion T35. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation, vilket innebär ett totalavslag på detta vansinniga betongprojekt, som varje ungdom borde protestera mot. Det är dessa som blir de stora förlorarna, vilket tyvärr blir allt vanligare när 1980 talshysterin -- till vilken Dennis faktiskt hör -- skall betalas av NAB, när andra betalar.

Herr talman! Inom kort kommer riksdagen att ge klartecken för det s.k. Dennispaketet till alla delar utom öster och västerleden. Att regeringen nu tills vidare säger nej till öster och västerleden är en framgång för den utomordentligt starka opinion som har krävt att man skall skjuta dem på framtiden. Men man ger klartecken till övriga vägprojekt utan fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar och utan en samlad bedömning av miljön och alternativ som skulle kunna komma fram till denna gigantiska satsning. Nu gör den borgerliga regeringen samma misstag som man anklagat den socialdemokratiska regeringen för att göra när det gäller Öresundsbron: först ett rejält beslut, sedan eventuellt en miljökonsekvensbeskrivning. Detta tycker jag rimmar väldigt illa. I propositionen och betänkandet talar man om att göra en miljökonsekvensbeskrivning 1996. Det är en märklig ordning att först fatta beslutet, sedan bygga och därefter titta på miljökonsekvenserna. Frågan blir då: Vad gör vi om miljökonsekvenserna är sådana att vi inte kan fortsätta med den utbyggnad man börjat på? Skall vi då lägga ned tunnelbyggnationen? Eller skall man använda tunnlarna som förvaringsplats eller något annat Det är väldigt svårt att riva en väg eller en tunnel. Vem är det som egentligen gör dessa beräkningar? Av propositionen framgår det att man räknar med en total ökning av biltrafiken på 15 till 30 % i regionen fram till år 2005. Vem är det som gör den bedömningen? Samtidigt talar man om att bilismen skall minska. Men i propositionen skriver man rent ut att den skall öka. En annan märklig sak framgår av Aftonbladet från tisdagen den 12 april. Enligt tidningen skall planminister Görel Thurdin ta emot dem som är motståndare till Dennispaketet. Varför tog man inte emot dem innan propositionen lades fram på riksdagens bord? Nu har jag i dag fått i min hand en miljöbedömning av trafiköverenskommelsens konsekvenser. Stockholms stad och Vägverket har utarbetat rapporten. Jag har inte hunnit läsa igenom hela rapporten. Men vad jag förstår har ingen sett denna rapport tidigare. Den har kommit nu, eller så har den hemlighållits. Frågan är om Kommunikationsdepartementet över huvud taget har haft tillgång till denna rapport. Det skulle var mer eller mindre skandal om departementet har haft tillgång till denna beskrivning och ändå har utformat denna proposition. Detta yttrande stämmer inte överens med den proposition som har lagts fram. Kanske bryr man sig inte om det. Jag tycker att det är beklagligt att Kommunikationsdepartementet i så fall totalt nonchalerar denna miljökonskevensbeskrivning. Av rapporten framgår att det kommer att bli stora problem i Stockholmsregionen. Vän av ordning funderar säkert på varför jag som inte är stockholmare engagerar mig i denna fråga. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi har en levande huvudstad och att staden inte utsätts för större miljöpåfrestningar än vad som redan sker i dag. Enda sättet att komma åt miljöproblemen i Stockholm är att förbjuda trafiken i innerstaden. Det är enda sättet att få ned miljöbelastningen. Miljöbelastningen på innerstaden minskas inte genom att dessa gigantiska ringleder byggs. De blir ett monument över en svunnen epok. Det är som att backa in i framtiden. Jag tycker att det är beklagligt att dessa gigantiska förslag inte skall avvisas utan i stället får genomföras. Herr talman! Jag yrkar bifall till den meningsyttring som är fogad till betänkandet.
Herr talman! I stort kan jag hålla med Karl-Erik Persson att Dennispaketet är ett mastodontprojekt som inte bör genomföras. Men däremot kan jag inte hålla med Karl-Erik Persson när han anser att bilarna skall förbjudas i innerstaden. Det är inte så vi löser miljöproblemen, utan det är med hjälp av teknikutveckling. Jag vet att Karl-Erik Persson var med i kammaren när vi fattade beslut om att investera 120 miljoner kronor i utveckling av t.ex. elhybridfordon. Förslaget var en från början nydemokratisk produkt framlagd i motionsform. Jag är tacksam för att samtliga i kammaren biföll förslaget. Det är på det sättet miljöproblemen skall lösas -- inte med hjälp av förbud. Jag påpekade i mitt anförande att förbud av bilism innebär att folk på sikt slutar köpa bilar. I min valkrets på Västkusten lever 40 % av samtliga invånare på Saabs och Volvos industrier. Vad skall de göra om inte den industrin finns? Vi måste börja tänka på detta, Karl-Erik Persson.
Herr talman! Kenneth Attefors tolkar mig som en viss potentat tolkar Bibeln. Det får stå för Kenneth Det finns faktiskt gator i Stockholm utan biltrafik. Där får endast s.k. nyttotrafik köra, t.ex. för transporter till affärer. Om Kenneth Attefors går ut utanför riksdagen och går Drottninggatan framåt möter han inga bilar. Bilförsäljningen för Volvo och Saab har inte minskat på grund av att biltrafiken har förbjudits på Drottninggatan i Stockholm. Men om det är så, vill jag att Kenneth Attefors tar fram de siffrorna. Jag har inte sagt att bilen skall förbjudas. Jag har sagt att bilarna inte skall få finnas i innerstäderna. Jag tror inte att vare sig Volvo eller Saab minskar sin produktion med en enda bil på grund av ett sådant förbud. Det finns flera städer vars centrala delar är fria från bilar. Jag tror inte att någon på Volvo eller Saab skulle skriva stora protestbrev till oss om vi fattade ett sådant beslut. Jag tror att många av dem skulle vara glada för att vi hjälper till på det området. Vidare var det frågan om andra drivmedel. Det är något som framtiden får utvisa. Förhoppningsvis försvinner bensinen helt och hållet. Det är något som är på sikt. Men beslutet om förbud kan vi fatta redan nu.
Herr talman! Jag tror inte att handlarna i Stockholm skulle bli speciellt glada om vi stänger av hela staden. Då skulle det bli fråga om ytterligare minskad konsumtion. Vi måste vara fullt medvetna om, herr Persson, att det är faktiskt konsumtion som gör att samhället fungerar. Vi har två system att välja på, antingen det planekonomiska eller det marknadsekonomiska. Jag föredrar det marknadsekonomiska systemet. Det innebär att vi konsumerar hela tiden. Naturligtvis tycker jag att det är skönt att en och annan gata är fri från bilar. Men det innebär inte att vi skall stänga av hela staden. Herr talman! När man åker längs landsvägarna mellan Göteborg och Stockholm eller Göteborg och Småland -- där jag har ett sommarställe -- ser man t.ex. att bilen kan stå mitt ute i skogen, 20 meter från svampstället. Svensken har faktiskt under många år lärt sig att använda bilen intimt sammankopplad med sitt leverne och konsumtion. Det gäller att hämta barnen på dagis, att handla, att plocka svamp osv. Jag tror inte att svensken vill bli av med bilen. Om det går att en bit in på 2000-talet -- t.ex. senast 2007, som jag föreslår i min motion -- få fram bilar vars utsläppsnivå är noll, då är miljöproblemet löst. Låt oss slippa en mängd förbud, och låt oss se till att teknikutvecklingen går framåt så att vi kan få rena bilar.
Herr talman! Jag skall göra en sista kraftansträngning för att försöka övertyga Kenneth Attefors. Jag vet att det är nästan omöjligt, men jag skall göra ett försök. Jag är inte emot bilen som sådan. Nu börjar Kenneth Attefors att plocka svamp med hjälp av bilen. Det kan ju vara intressant. Jag skall än en gång upprepa att jag är ute efter frågan om innerstäderna. Jag tror helt och fullt på att det kommer att fortsätta att finnas bilar på landsbygden. Först var Kenneth Attefors rädd för konsekvenserna för Volvo och Saab om trafiken i innerstäderna förbjuds. Men så insåg väl Kenneth Attefors att loppet är kört. Då gick han över till att ta handlarna i försvar. Men låt oss se på Stockholm. Det är faktiskt Stockholm propositionen och betänkandet handlar om. Jag talar om Stockholms innerstad -- ingenting annat. Jag kan göra Kenneth Attefors sällskap på Drottninggatan och visa honom var det finns mest folk i rörelse. Jag tror att det går bättre för de handlare och restaurangägare som finns utefter Drottninggatan än på de gator där det finns biltrafik. Vi kan kontrollera detta ganska exakt.

Herr talman! Jag kan inledningsvis säga att detta betänkande inte bara handlar om Stockholms innerstad. Det handlar om statliga garantier till vissa vägprojekt. Men i förlängningen handlar det även om hela den s.k. Överenskommelsen påverkar Stockholms innerstad, Stockholms kommun, Stockholms län och hela regionen kring Stockholm. Detta får man inte glömma. Därmed inte sagt att den påverkar svampplockare i Småland. Herr talman! I propositionen läggs det fram förslag om statliga lånegarantier för delar av de projekt som ingår i den s.k. Storstockholmsöverenskommelsen. Propositionen innefattar också förslag om att komma i gång med förberedelserna för utbyggnaden av vägsystemet i Göteborg -- vilket kan vara svårt att förstå efter den första delen av inledningen -- i enlighet med den uppgörelse om trafik och miljö som har träffats där. Men huvuddelen av propositionen och betänkandet behandlar just Stockholmsöverenskommelsen, så jag koncentrerar mig på den. Riksdagen föreslås ställa sig bakom förslaget om statliga garantier till delar av Och garantin omfattar högst 11,5 miljarder kronor. Riksdagen kommer senare att få ta ställning till ytterligare garantier. Riksdagen föreslås också ställa sig bakom bedömningen att väginvesteringarna och vissa andra satsningar skall bekostas med vägavgifter. Jag vill stryka under att förslaget gäller enbart statliga garantier, inte att staten skall bekosta byggandet. Herr talman! För att denna överenskommelse i Stockholm skulle komma till stånd krävdes dels en kompromissvilja från de olika parterna, dels klargöranden från statsmakternas sida. Från parternas sida var man överens om att de föreslagna investeringarna skulle ses som en helhet. Samtidigt var det viktigt att spelreglerna gentemot statsmakterna var klara. Den preliminära överenskommelsen redovisades för riksdagen våren 1991, och riksdagen uttalade sig positivt om överenskommelsen. Man ansåg bl.a. att ett fullföljande av uppgörelsen skulle leda till att en angelägen utveckling av regionen främjades, som man sade. I budgetpropositionen förra året, år Utbyggnaden av trafiklederna, en komplett ringled runt innerstaden och en yttre tvärled, miljöförbättrande åtgärder i Stockholms inner och ytterstad, ett stomnät för busstrafiken i innerstaden och infartsparkeringar är enligt överenskommelsen avsedda att helt finansieras genom avgifter på biltrafiken. Herr talman! Från riksdagens sida har det uttalats ett stöd för helhetsperspektivet, dvs. för alla delar i överenskommelsen. Från regeringens sida har man därutöver bl.a. uttalat stöd för kravet att dessa satsningar på vägarna, finansierade av vägtrafikanterna själva, inte skall innebära att de ordinarie väganslagen till regionen minskas. Detta krav understryks av utskottet, liksom att eventuell moms skall återföras till projektet. Miljöfrågan har diskuterats i samband med detta ärende. Det hörde vi inte minst i inledningen av denna debatt. Låt mig därför slå fast det faktum att Dennispaketet ger positiva effekter vad gäller såväl avgaser som buller för dem som är boende i de centrala delarna av Stockholm. Stillastående eller trögflytande köer ger mycket stora utsläpp. Det känner alla till. Med bättra vägar ges en jämnare hastighet i trafiken. Därigenom minskas avgasutsläppen betydligt. Dessa satsningar, om de fullföljs, beräknas minska trafikarbetet i Stockholms innerstad till år 2005 med ca 30 % jämfört med det referensalternativ som man haft. Med innerstaden avser man samtliga vägar och gator inom tullarna i Stockholm. Vi vet att köerna och avgasutsläppen minskar med de föreslagna investeringarna. Det gör också bullret och trafikarbetet i Stockholms innerstad. Man har också gjort olika samhällsekonomiska analyser av Dennisöverenskommelsen. De visar att värdet, om man bara ser till de kortare restiderna, blir ungefär 9--17 miljarder kronor. Om man dessutom räknar på nuvärdet av de sammantagna regionalekonomiska effekterna, finner man att de uppgår till mellan 25 och 30 miljarder kronor. Det visar att den samhällsekonomiska nyttan är en och en halv gånger högre än investeringskostnaderna. Vi vet också att investeringarna utjämnar lägesförutsättningarna inom just Stockholmsregionen. Vi vet också att genomförandet av projekten i Dennisöverenskommelsen genererar, utöver alla de andra fördelarna, även många nya jobb. Man har beräknat effekten till ungefär 23 000 Det är lika många som antalet arbetslösa ungdomar i hela denna region, eller ungefär en tredjedel av alla arbetslösa i regionen. Herr talman! Många som i dag är arbetslösa kan få riktiga och produktiva jobb. Ett välkänt faktum är också att byggkostnaderna blir högre ju längre man väntar. När det gäller ekonomin i projektet, vilket detta beslut egentligen handlar om, kan man konstatera att det under hand har gjorts justeringar. Man har bl.a. reviderat trafikprognoserna nedåt, för att vara på den säkra sidan. Man har ändrat utformningen av de olika delarna i projektet, eftersom man vill minska olägenheterna för omgivningen. Man har också försökt att förbättra säkerheten och funktionen därutöver. Allt efter tiden har gått har man tagit fram ett mer och mer detaljerat underlag, som man nu också haft tid att detaljgranska vad gäller de olika projekten. Jag tänker belysa några av de argument som talar mot föreslagna investeringar och några av dem som talar för. Jag tänker ha, liksom tidigare, ett litet bredare perspektiv, dvs. hela Storstockholmsöverenskommelsen, inte bara vad gäller de statliga garantierna som detta betänkande behandlar. Låt oss då se på argumenten emot, som vi mötts av i inledningen av denna debatt. Det sägs att man inte har miljöprövat projekten. Men, herr talman, det är ju fel! Den som läser propositionen och betänkandet, får klart för sig vilken grundlig miljöprövning man gjort. Exempelvis har man uppdragit åt Länsstyrelsen i Stockholm att redovisa de konsekvenser som kan bli för miljön i Stockholmsregionen. Jag har tagit med mig rapporten till talarstolen. Rapporten 1993:6 från länsstyrelsen kallas Dennis och Miljön. Jag vet inte om Karl-Erik Persson har läst den. Den är mycket intressant. I den görs en analys utifrån miljöaspekterna. Innan denna analys gjordes lät man de olika kommunerna i regionen få komma med synpunkter och tankar om de olika projekten. De olika kommunernas synpunkter har alltså också analyserats från miljösynpunkt. Därutöver har man remitterat redovisningen från länsstyrelsen till ett antal andra intressenter, exempelvis till en del av dem som Karl-Erik Persson nämnde. Nog har miljöprövningen varit väldigt omfattande. Jag tror att man kan säga att någon motsvarande miljöprövning -- som vi nu har vad gäller dessa olika projekt -- inte tidigare har skett vid vägutbyggnader tidigare. Trots allt detta, sägs det att miljön blir lidande. Jag har själv förståelse för synpunkter på själva gestaltningen och förändringen i miljön -- om man ser till själva byggnationerna -- men man har ju också varit mån om att minimera denna påverkan. Det är ju inte för inte som huvuddelen av dessa vägsatsningar görs i form av tunnlar. Det är för att minimera miljöpåverkan. När det gäller buller och avgaser är det klart att byggandet av dessa vägar minskar utsläppen och bullret -- till råga på allt ordentligt -- vilket jag nämnt tidigare i anförandet. Det sägs också att man saknar ett helhetsperspektiv. Men det är ju tvärtom! Hela satsningen är ju en enda stor helhetslösning, för att komma till rätta med problemen inte bara för vägtrafiken utan också för att underlätta god kollektivtrafik. Vi hörde, herr talman, att man inte tyckte att det är bra med bilavgifter. Det är väl ingen nyhet att i varje fall jag och mitt parti i vissa delar har samma uppfattning. Men problemet är ju att bristen på kompromisser, överenskommelser och samsyn mellan de olika partierna har gjort att Stockholmsregionen inte har fått de satsningar som krävts under många, många år. Någon gång måste man inse att det gäller att ge och ta för att komma fram till en lösning. Det gäller att komma ur det dödläge som faktiskt funnits mellan olika politiska partier i regionen. Även om vi använder alternativa drivmedel, Kenneth Attefors, kommer man väl att fortsätta kräva individuella transporter även i framtiden. Hur löses då de trängselproblem som ändå kommer att finnas kvar? Jag skulle vilja avsluta med att ställa några frågor till dem som här i talarstolen framfört kritik mot trafikutskottets betänkande TU24. Hur kan miljön bli bättre av att man också fortsättningsvis tvingas stå med bilarna i köer och åka ryckigt, med alla de extra avgasutsläpp som det medför? Hur kan man lösa denna trängsel och miljöproblemen genom att inte göra någonting åt problemet? Man kan väl inte bara låtsas om att det inte finns behov av individuella transporter. Det finns behov av dem, och det kommer att finnas behov av dem i framtiden. Hur kan man påstå att miljöprövningen inte är fullständig, när alla kommuner fått lämna synpunkter, när länsstyrelsen har gjort en omfattande bedömning och när regeringen därutöver låtit ett stort antal myndigheter lämna synpunkter i ärendet?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
Herr talman! Låt mig först börja tala om länsstyrelsens rapport, som jag också hänvisat till. Jag har dock inte fått den i lika glatt färgtryck som Jan Sandberg. Men med ledning av de uppgifter jag har är den inte behandlad av departementet. Visserligen kan ord stå mot ord. Men vi i trafikutskottet har definitivt inte haft den uppe för diskussion; det är jag övertygad om. Jag skulle i så fall sett den förut, men jag såg den först i dag när jag fick den. Jan Sandberg talar vackert om att miljöproblemen kommer att minska. Men i propositionen står det tydligt och klart på sidan 11: ''Totalt beräknas biltrafiken öka med 15--30 % i regionen till år 2005 - -.'' Kommer inte de bilarna att smutsa ner någonting? Det är för mig ganska främmande. Sedan kommer Jan Sandberg in på samhällsekonomi och vinster. Jag tror inte att Dennispaketet är så fantastiskt bra för samhällsekonomin. Den som läser hela den här rapporten finner att många skriver att man inte kan säga hur det kommer att se ut framdeles -- det vet man inte. Det beror på hur regionen växer och var arbetstillfällena finns. I hela rapporten talas det om osäkerheten, men här slår Jan Sandberg fast att det är helt riktigt att genomföra Dennispaketet. Det är märkvärdigt. Han har ju läst rapporten, där alla slår fast att de känner osäkerhet, såväl Stockholms stad som de berörda kommunerna, Banverket och Med Jan Sandbergs resonemang borde vi säga: Bygg mer vägar! Då kommer vi till rätta med statens budgetunderskott och med arbetslösheten totalt sett! Jag tror inte på det resonemanget. Alla som har varit ute och tittat på ett stort vägbygge vet hur många som arbetar där. Det finns några maskiner och få vanliga arbetare där. T.o.m. ''pinnpojken'' har tagits bort, då det i dag finns laser på fordonen som gör avvägningen. Jag tror inte på Dennisuppgörelsen. Dennis har haft fel en gång förut, och det kostade oss också mycket pengar.
Herr talman! I vår motion T35 visar vi att vi till vissa delar vill ha en utbyggnad av infrastrukturen i Stockholm. Vår målsättning är däremot att finansieringen skall ske via statsbudgeten och inte genom tvångsskatter -- som jag trodde att Moderaterna var emot. Moderaterna, som enligt dem själva är ett frihetsparti, inför alltså den här typen av tullar, som är frihetshämmande och som kanske kommer att påverka integriteten för människor som behöver åka igenom dessa tullar. Dessutom kom Dennispaketet till i samband med 80-talshysterin, då det skulle göras en massa paket. Det finns ett paket i Göteborg också. Min kollega och käre vän Tom Heyman är bevisligen moderat, och i Göteborgs-Posten för 14 dagar sedan dömde han ut Göteborgsöverenskommelsen. Det är inte så stor trängsel och problem med trafiken som har gjorts gällande. Vi kanske inte behöver bygga hela detta mastodontprojekt, som våra barn och barnbarn skall behöva dras med och betala. Jan Sandberg påstår att projektet ger 23 000 arbeten, Ja, det kan det bli tillfälligtvis under byggnationen. Men pengarna försvinner ju från konsumtionen, därför att folk måste lägga pengarna i bössorna vid vägtullarna för att finansiera räntor och amorteringar på byggprojektet. De pengarna borde stockholmarna naturligtvis få använda för att köpa varor i stället, t.ex. nya gardiner, blommor, mattor och mat till familjen. På sikt kommer projektet att minska tillväxten i samhället.
Herr talman! Det förs här en diskussion om två olika rapporter. Jag har visat en rapport, och den andra rapporten som har nämnts är ännu inte offentliggjord, förutom som bilaga till ett protokoll i landstinget häromdagen. Skillnaden mellan rapporterna är att det i länsstyrelsens rapport görs en samlad bedömning, som man har varit överens om, medan man i den andra rapporten inte har kommit överens om slutsatserna. Däremot finns de olika aktörernas specifika synpunkter med i deras respektive svar på länsstyrelsens remiss. Det bör inte vara en nyhet för någon att det i vissa delar finns skiljaktiga uppfattningar. Det sägs att trafiken kommer att öka med 15--30 % i regionen till år 2005. Det är riktigt. Vad jag sade var att trafiken i innerstaden beräknas minska med ungefär 30 %, jämfört med referensalternativet. Men då kan man försöka övertyga sig själv om att antalet individuella transporter och antalet vägtransporter inte kommer att öka. Det kan vi fortsätta att tro här i kammaren, trots att verkligheten är en helt annan. Vi kan inte förbjuda människor att träffas, umgås, jobba och ha fritid på olika sätt i regionen. Det kommer att krävas individuella transporter. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden och säga att de inte existerar eller inte kommer att existera. Vi måste ju underlätta transporterna, för att se till att miljön inte blir lidande. Jag tror att vi kommer till rätta med miljöproblemen med bilismen. Det kommer även i fortsättningen att vara ett antal individuella fordon som rör sig i regionen, oberoende av vilket drivmedel som används. Frågan är då hur problemet vad gäller trängsel och buller skall lösas. När det gäller arbetslösheten, är det inte så att arbetstillfällen flyttas från olika sektorer till de olika projekten -- det är snarare tvärtom. Om projekten kommer till stånd blir utvecklingen i regionen och i hela landet bättre. Den ekonomiska tillväxten ökar, vilket genererar mer jobb, högre levnadsstandard m.m. Även sett ur den aspekten att det skapas fler jobb i allmänhet och en högre tillväxt är de här projekten mycket bra. Men hur gör man nu för att lösa trängselproblemen? Vad är motståndarna beredda att säga till alla de ungdomar i regionen som är arbetslösa? Är de beredda att säga: Sorry, ni får inget jobb under de kommande tio åren, därför att vi tycker inte att det här är bra projekt. Fakta talar ju för att de egentligen är bra.
Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva säga något mer, men jag kan inte undvika det. Här talar Jan Sandberg om att vi skulle förbjuda människor att träffas om vi inte vill genomföra Dennispaketet. Det är att skjuta mycket över målet. Jag tror att människor i Stockholmsområdet träffar varandra redan i dag. Om projektet byggs kommer de inte att träffas mer än de gör i dag. Det är alltså litet väl magstarkt att säga att människor inte har möjlighet att träffas om vägprojektet inte genomförs. Det är helt fantastiskt. Jan Sandberg säger att de här projekten skapar mer jobb i hela landet. På vilka grunder kan Jan Sandberg säga det? Tunnelarbete har ju en bakgrund -- jag vet ungefär vad det handlar om. Vissa stora entreprenörer har redan i dag folk på olika projekt som flyttar runt och kommer att ta dessa jobb. Eller är det meningen att alla byggnadsarbetare i hela landet skall komma hit och bygga vägar? Om vi går tillbaka till systemet att bygga vägar med skyffel och spade blir det inte några gigantiska arbetsplatser, men så fungerar det inte i dag. Vi borde vara överens om att vi vet hur man bygger vägar och att det inte genererar så många arbetstillfällen. Jag hoppas att vi slipper föra en debatt om sådana här saker.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, som jag lovade talmannen. Jag skall bara ta upp frågan om vägtullarna och finansieringen. Rolf Clarkson sade till mig tidigare i en debatt, att när man kommer i regeringsställning måste man bli mera seriös och gå in på kompromisser m.m. Jag hoppas vid Gud att man aldrig kommer med i en regering, så att man åtminstone slipper att göra avkall på grundläggande principer. Jag trodde att Moderaterna hade som en grundläggande princip att inte införa vägtullssystem. Vad säger Jan Sandberg till de handikappade, arbetslösa och lågavlönade, som kommer att drabbas värst av vägtullssystemet? Kammarens ledamöter, som har 25 000 kr i månaden, har kanske råd att använda bilen även fortsättningsvis med det här finansieringssystemet. Denna typ av finansiering är helt förkastlig, och jag skulle gärna göra upp om att ta pengar från något annat vägprojekt för att lösa det här problemet i
Herr talman! Det lär inte vara någon nyhet att det var svårast för just mitt parti att komma överens när det gällde bilavgifterna. Men vi såg till helheten och tyckte att det var riktigt att en gång för alla, efter alla dessa år, försöka hitta en helhetslösning, som skulle göra att regionen och indirekt Sverige kunde utvecklas mycket bättre. Det påstås att dessa projekt genererar mer trafik och att miljön trots allt inte blir bättre. En liten del av alla dessa vägprojekt har ju kommit i gång. Det är en del av den s.k. Norra länken. Man har byggt en tunnel till vilken många transporter från Norra stationsgatan i Stockholm har flyttats. Jag har svårt att till de människor som bor i området kring Norra stationsgatan säga att jag tycker att det är bra att man inte bygger vägar. Dessa människor har ju sett de positiva effekterna av att man har underlättat för trafiken och därigenom begränsat de miljö och bullerproblem som de har haft. Dessa projekt skapar jobb. Jag har berättat att de skapar 23 000 arbetstillfällen per år. De skapar också tillväxt. Det borde inte vara någon nyhet att väl fungerande kommunikationer och ett väl utbyggt vägnät genererar tillväxt och ger nya jobb. Herr talman! Dessa projekt behöver genomföras. Vi vet att miljön och luften tjänar på det. Vi vet att många av de arbetslösa kan få nya produktiva arbeten. Vi vet också att byggkostnaderna blir högre ju längre vi väntar. Det finns en majoritet i utskottet och i denna kammare, hoppas jag, som röstar för detta förslag. Jag tror att det är viktigt att se till att lösa miljöproblemen och regionens problem med trafiken och också att se till att hela Sverige kan dra nytta av denna investering.

Herr talman! Regeringen har i dag beslutat om en förordning som skall komplettera utlänningslagens regler. Förordningen innebär att asylsökande barn och barnfamiljer som har ansökt om asyl före den 1 januari 1993 skall få stanna här av humanitära skäl om inte särskilda skäl talar emot det. Med barn avses barn och ungdomar som den 1 januari 1993 Dessutom har regeringen fattat beslut i ett enskilt asylärende på en s.k. ny ansökan som har överlämnats till regeringen ifrån Invandrarverket. Beslutet innebär att barnfamiljer som har fått sin sak slutligt prövad men som ännu inte har lämnat landet kan komma att få stanna här. Samma tidsregler gäller som i förordningen. Dessa båda beslut innebär att omkring 20 000 personer, varav hälften är barn, med stor sannolikhet kommer att få uppehållstillstånd. Naturligtvis kommer prövningen att ske individuellt. Jag har tidigare i denna kammare aviserat att dessa regeländringar har planerats sedan en tid tillbaka. Nu sker preciseringar av hur reglerna har utformats. Skälet till att regeringen har valt ett specifikt datum för regleringen och inte en allmän regel om att väntetiden skall väga ännu tyngre än tidigare är i första hand att vi vill underlätta tillämpningen. Ett annat skäl är att själva asylprövningen även fortsättningsvis skall koncentreras på bedömningen av skyddsbehovet. I det här s.k. nollställningsbeslutet skall det inte vara någon tvekan om vem som omfattas eller inte omfattas av förordningens huvudregel. Bakgrunden till besluten är omsorgen om barnen och deras anknytning till Sverige. Barnen och deras familjer får uppehållstillstånd på humanitära grunder. De som är flyktingar och har rätt till asyl skall självfallet även fortsättningsvis beviljas uppehållstillstånd på denna grund. Beslutet innebär t.ex. att regeringen inte prövat eller ifrågasatt den bedömning som de ansvariga myndigheterna har gjort vad gäller t.ex. den generella situationen i Kosovo. Skälet till att de asylsökande har fått vänta är inte att myndigheterna har varit underbemannade och därför inte hunnit fatta beslut. Tvärtom har regeringen och riksdagen under de senaste åren anvisat alla de medel till myndigheterna som de har begärt. Förklaringen till att väntetiderna har blivit långa i vissa fall är att det periodvis har varit svårt att få klarhet i situationen i de asylsökandes hemländer. Därför tillämpade Invandrarverket bl.a. vad man kallar verkställighetsstopp avseende f.d. Jugoslavien under slutet av 1991 och delar av 1992. Varken de asylsökande eller de svenska myndigheterna kan således lastas för att väntetiderna har blivit långa. Jag nämnde inledningsvis att en ansökan ändock kan avslås om särskilda skäl talar emot att den skall bifallas. Det kan handla om att den asylsökande inte iakttar grundläggande normer i samhället, t.ex. begår brott eller verkar för organisationer som gör sig skyldiga till grova övergrepp. Vidare kan det avse att den sökande med avsikt har försinkat handläggningen av ärendet eller att identiteten är oklar. Effekterna på budgeten under kommande budgetår kommer att redovisas i kompletteringspropositionen. Därvid bör också beaktas att anhöriginvandringen på grund av Bosnienbeslutet har blivit väsentligt mindre än beräknat. För kommunernas del blir det i och med det här beslutet och det tidigare beslutet om somalierna fråga om ca 5 000 platser eller högst ett par tusen hushåll mer än vad som tidigare har beräknats. Dagens regeringsbeslut är präglat av humanitära hänsyn. Det kommer självfallet att ställa krav på att vi svenskar även i fortsättningen kan visa prov på stor vilja att hjälpa och stödja de här familjerna som nu får en möjlighet att permanent stanna i vårt land. Vi vet att viljan att ta emot och hjälpa de bosnier som har kommit hit är stor. Vi vet att många av de asylsökande som har väntat länge på beslut här i landet också har mötts av stor förståelse och ett stort engagemang hos många svenskar. Jag väntar mig ett fortsatt stort engagemang för dessa grupper när vi nu alla har ett gemensamt ansvar för dessa barn och deras familjer.

Herr talman! Det här är naturligtvis ett glädjande besked för alla de barnfamiljer som har väntat på att få tillstånd att stanna i Sverige och vilkas väntan har varit lång och oviss. Man kan säga att verkligheten äntligen har hunnit i fatt Birgit månadersgränsen och treterminsregeln var skälet att skyddsbehovet, asylbehovet, var avgörande och inte tidsaspekten. Friggebo sade att de barnfamiljer som har fått sitt ärende slutligt prövat men som ännu inte lämnat landet skulle få stanna i Sverige. Vad händer med de gömda barnen och familjerna? Innebär det att de som har gått under jorden också får stanna i landet utan vidare?
Herr talman! Att man har fått sitt ärende slutligt prövat men inte har lämnat landet är en beteckning som kan innefatta olika grupper. Det kan gälla personer som sitter på förläggningar och som har fått sin sak slutgiltigt prövad under den senaste tiden. Den kan också beröra personer som sägs vara gömda på olika sätt. Kvar står att det naturligtvis skall ske en prövning av om det finns några särskilda skäl som talar emot att man omfattas av tidsregeln och förordningen. Men grundprincipen är att man, genom det beslut som regeringen fattade i det enskilda ärendet, omfattas av dessa.

Herr talman! Sett i ett längre tidsperspektiv är det olyckligt med dessa ad hoc-beslut, återställningsbeslut eller vad man skall kalla dem. Det blir brist på konsistens i den långsiktiga flyktingpolitiken. Nu var det uppenbarligen regeringens bedömning att man hade hamnat i en tvångssituation och att man måste vidta den här åtgärden, som från humanitär synpunkt i och för sig måste vara mycket positiv för de flyktingarna. Det finns dock ett par frågor som jag skulle vilja ha ett klarläggande av. En del familjer har blivit avvisade och gömmer sig i Sverige. Men det finns också familjer som har avvisats men som har gått över gränsen till Norge eller kanske till Tyskland. Kan de nu återkomma och få uppehållstillstånd här? Norrmännen återsänder faktiskt en hel del kosovoalbaner till Sverige i dag. Kommer de också att innefattas i den här ''amnestin''?
Herr talman! Det finns två grupper. Den ena är de som har avvisat sig själva till Norge och sedan återsänts till Sverige och som är här nu. De har fått sin sak slutligt prövad. Grundregeln är att om man har avvisat sig själv och kommer tillbaka skall man avvisas igen. Däremot finns det en valmöjlighet. Om dessa personer lämnar in en helt ny asylansökan kan myndigheterna vid ett sådant beslut beakta även den här förordningen. Det betyder alltså att personer som sitter i Karlstad kan lämna in en helt ny ansökan. Då skall myndigheterna beakta hela ärendet. Myndigheterna kan naturligtvis också se om en sådan ny ansökan inte behövs. Men det är upp till myndigheterna att göra den bedömningen. När det gäller de personer som fortfarande är kvar i Norge -- det lär vara mellan 1 000 och 1 100 personer -- är grunden att den nordiska passöverenskommelsen gäller, dvs. Norge avvisar dessa personer till Sverige. Men vi har haft kontakt med den norska regeringen och för löpande diskussioner om hur vi skall förfara. De kommer att fortsätta vid det nordiska statssekreterarmötet på måndag.
Herr talman! När det här beslutet har vunnit kraft och kunskapen om beslutet har spridit sig även till de kosovoalbaner som har lämnat landet efter att ha befunnit sig här längre tid än 16--18 månader och därefter blivit avvisade, kan man tänka sig att de kommer tillbaka till Sverige illegalt och gör ny ansökan. De kan då åberopa att de faktiskt fanns här i berednings och utredningsskede under längre tid än 16--18 månader och att de därmed också borde ha en chans igen. Kan de också hoppas på att få ett positivt beslut?
Herr talman! Som jag sade är detta naturligtvis inte syftet. Beslutet gäller de personer som är här nu och har anknytning till Sverige. Som jag sade också tidigare är grunden att människor som har avvisats eller har avvisat sig själva genom att lämna landet skall avvisas igen om de återkommer.
Herr talman! Jag skall be att få gratulera Birgit Friggebo till ett bra beslut. Motivet för det här beslutet och verkligheten bakom det är intill förvillelse lika det som gällde fram till det att Birgit Skyddsbehovet skulle naturligtvis ligga i förgrunden. Men det fanns också starka humanitära skäl -- inte minst för barn -- som var framkallade av tidsaspekten. Jag kan hålla med Gustaf von Essen om att det är olyckligt med ad hoc-beslut. Den här verksamheten och verkligheten bakom den är tyvärr så ad hoc-betonad i sig. Men jag vill påpeka att treterminsregeln, som så hurtfriskt togs bort av Birgit Friggebo, inte var ad hoc. Den hade vuxit fram av ett humanitärt behov långt tillbaka, redan på Georg Anderssons tid som invandrarminister. Jag noterar emellertid att det har varit möjligt att fatta det här beslutet nu och att ingripa i en praxis genom att utfärda en förordning. Efter vad jag förstår har man grundat beslutet om att en familj som redan har ett slutgiltigt avvisningsbeslut skall få stanna på ett enskilt ärende överlämnat av Invandrarverket eller Utlänningsnämnden. Men själva förordningen om att ändra praxis i humanitär riktning för barnfamiljer hade man kunnat göra utan att vänta på att få ett ärende överlämnat. Birgit Friggebo har ofta förklarat att hon inte har kunnat ingripa i praxis därför att hon konstruerade lagen så att hon inte fick ta till sig några ärenden. Men det är uppenbarligen möjligt att ta det politiska ansvaret genom att göra en förordning i stället. Det hade man kunnat göra mycket tidigare.
Herr talman! Det har inte varit någon nyhet att den här typen av generella tidsregler kan föreskrivas i en förordning. Däremot torde det inte vara möjligt att regeringen på eget initiativ tar upp och gör en länderbedömning och en bedömning i enskilda fall via en förordning. Nu finns det enligt min uppfattning ett stort behov av att se över på vilket sätt regeringen kan få ett större, mer formaliserat inflytande över praxis. Som jag tidigare har meddelat i kammaren är avsikten att tillsätta en särskild utredare som så snabbt som möjligt skall kunna plocka fram ett förslag till hur detta skall kunna gå till. Eftersom flera personer tar upp frågan om tidsreglerna och historien om dem vill jag kommentera den. Detta är ett s.k. nollställningsbeslut, dvs. vissa personer som har kommit hit före en viss tidpunkt skall kunna få möjlighet att stanna. Det liknar mest de s.k. nollställningsbeslut som tidigare har fattats beträffande assyrierna och syrianerna. De tidsregler som den här regeringen avskaffade hösten 1991 var mycket mer framåtsyftande. De utgick från att om barnfamiljer lyckades haka sig fast här i ett år och icke-barnfamiljer i 18 månader var det ett särskilt skäl för att man skulle få stanna. Samma sak gällde treterminsregeln. Om man lyckades haka sig fast här längre än tre terminer så var det ett särskilt skäl för att få stanna. Den typen av regler har jag många gånger sagt att jag inte är särskilt förtjust i. Jag vidhåller den uppfattningen. Jag vidhåller dessutom uppfattningen att det är ett störande moment med olika former av tidsregler när det gäller praxissättning. Det blir otydligt vilka regler som egentligen gäller. Det finns alltid en gräns där humaniteten måste kunna ta över den juridiska enhetligheten. Vår bedömning i regeringen är att vi har kommit till den punkten för de människor som har varit här länge och där det inte är deras förskyllan och inte heller myndigheternas utan beror på att vi har haft verkställighetsstoppsregler. En annan anledning till att de tidigare tidsreglerna avskaffades var att de tenderade till att bli en huvudregel. Det kan ändå inte vara avsikten med flyktingpolitiken, utan grundregeln måste vara att asylpraxis och skyddsbehovet skall vara avgörande. Glädjande nog har väntetiderna nu gått ner så pass mycket generellt sett, att det i framtiden torde bli fråga om ganska korta väntetider för dem som anländer nu.
Herr talman! Birgit Friggebo säger att de humanitära skälen och tidsaspekten förut gjorde att det lönade sig att hanka sig fast i Sverige. Jag vill påpeka att det även tidigare var mycket viktigt att ta hänsyn till att man inte själv hade försvårat utredningsförfarandet eller gömt sig. Om den regel som tidigare gällde gav ett intryck av att det lönade sig att hanka sig fast, undrar vad Birgit Friggebo tror att det här beslutet kommer att ge för intryck. Däremot tycker jag att det ändå är ett bra beslut därför att humanitära skäl, precis som Birgit Friggebo säger, tar över det som Birgit Friggebo kallar ''störande'', dvs. att behöva att frångå skyddsbehovet. Jag välkomnar att Birgit Friggebo har börjat utreda en lagändring som skall göra det möjligt att ta till sig ärenden från regeringen. Det var den enda punkt där Birgit Friggebo ändrade förslaget till en utlänningsnämnd från den gamla regeringen.
Herr talman! Tekniken för hur regeringen skall få ett större inflytande över praxis har jag inte uttalat mig om. Jag ser betydande svårigheter med det system som den förra regeringen hade tänkt sig, dvs. att regeringen skulle ta åt sig olika enskilda ärenden på ad hoc-basis.

Herr talman! Också jag ansluter mig till dem som uttrycker tillfredsställelse över att det här beslutet har fattats, även om jag ser vissa begränsningar i det, som jag strax kommer till. Som har erinrats tidigare avförde Birgit Friggebo snabbt möjligheten att ta hänsyn till väntetiden och betraktar det närmast som en dygd att enbart asylskälen skulle avgöra skyddsbehovet, inte väntetiden, inte ens för barn. Nu har Birgit Friggebo kommit till vägs ände och tar ett nollställningsbeslut för dem som varit här sedan tiden före den 1 januari 1993. Om jag förstår det rätt innebär det att väntetiden framdeles inte spelar någon som helst roll i avgöranden av asylärenden för dem som har kommit efter detta datum. Då kommer väl regeringen åter till vägs ände. Min fråga är: Kommer inte regeringen att nu överväga återinförande av en ordning där barns skolgång och den förankring som den ger i svenskt samhällsliv kommer att ha betydelse för dem som har kommit efter den 1 januari 1993? Sedan vill jag tillägga att jag utgår ifrån att man nu inte bara schablonmässigt ger tillstånd av humanitära skäl, utan att varje enskilt ärende får en rättmätig prövning som flyktingärende så att man kan bli betraktad som konventionsflykting.
Herr talman! Som jag sade i min information skall varje ärende självklart prövas för sig och uppehållsstatus i Sverige fastställas, dvs. om man är konventionsflykting, de facto-flykting eller om man skall få uppehållstillstånd på humanitära grunder. Jag är fortfarande av den uppfattningen att det är en dygd att det är skyddsbehovet som skall prövas i flyktingpolitiken. Jag tror att tilltron till politiken då ökar. Under den tid som vi inte haft några schabloniserade väntetidsregler -- ett år, 18 månader eller treterminsregeln -- har anknytningen till Sverige, framför allt när det gäller barnen, varit en av de faktorer man har kunnat ta hänsyn till inom ramen för humanitära skäl. Totalt sett har det inte varit avskaffat. Som jag sade tidigare har den genomsnittliga väntetiden glädjande nog kraftigt gått ner, framför allt för dem som kommer hit och söker asyl nu. Därför torde behovet av olika tidsregler vara väsentligt mycket mindre. Jag vill, som jag sagt tidigare, betona att jag inte är någon vän av schabloniserade tidsregler för framtiden som en del av bedömningen så att de sökande genom olika manövrar kan se till att de kommer att vänta så lång tid, att de uppfyller kraven när det gäller de s.k. tidsreglerna. Jag tror inte att det är bra för själva prövningssystemet.
Herr talman! Det är en tendens här att tala om manövrar som den asylsökande har vidtagit för dröja sig kvar och förlänga väntetiden. Jag kan förstå att man reagerar mot det. Men om man vill skapa intrycket att väntetiden är lång huvudsakligen av dessa skäl, då tror jag att man inte gör saken rättvisa. När Birgit Friggebo vill göra gällande att handläggningstiderna framöver kommer att vara korta, har jag anledning att hoppas att hon har rätt. Vi är några i denna kammare som är luttrade. Vi har ställt i utsikt korta handläggningstider, men verkligheten har visat sig bli betydligt besvärligare än vad man hade räknat med. Jag tror att Birgit Friggebo har anledning att vara ganska ödmjuk också på denna punkt.
Herr talman! Jag tror att jag tillhör de luttrades skara. Vad jag redovisat här är nuläget hos Väntetiderna har de facto gått ner. Dessutom gäller numera den ordningen att myndigheterna får all den personal som de bedömer sig behöva ha för att få så korta väntetider som möjligt. Vi har också en planerad överkapacitet hos Invandrarverket för att man snabbt skall kunna komma i gång med beslutsfattande om tillströmningen skulle öka utan att man då skall behöva söka efter ny personal. Jag vill inte, Georg Andersson, göra gällande att det alltid är de asylsökandes fel att väntetiderna kan bli långa. Så är det naturligtvis inte. Men vi vet alla att det förekommer. Bakgrunden till detta beslut är att osäkerheten vid bedömningen av vissa länder, framför f.d. Jugoslavien, innebar att man hade ett verkställighetsstopp, dvs. att man inte fattade några beslut alls. Det har de enskilda asylsökarna naturligtvis inte någon skuld i. Jag vill inte heller lasta myndigheterna, därför att det har inte varit fråga om senfärdig handläggning eller för litet resurser och dålig organisation, utan det har varit av omtanke om de människor som sökte sig hit vid den tidpunkten. Man ville för våra myndighetsbeslut ha så gott underlag som det över huvud taget är möjligt med information om de länder som de asylsökande kommer ifrån.

Herr talman! Hans Andersson har nog missuppfattat mig om han menar att de människor som här bedömts ha skyddsbehov skulle kunna kastats ut därför att de har begått brott och liknande. Vad jag sade var att de personer som får stanna enligt väntetidsregler inte har bedömts vara flyktingar. De får stanna av humanitära skäl, eftersom de har fått en anknytning till Sverige.

Herr talman! En sådan precisering har skett när det gäller t.ex. Peru. Under 1992 fattade regeringen beslut i ett antal Peruärenden. Då tillämpade vi tidsregler. Att man var aktiv för Sendero Luminoso var då ett skäl till att man inte omfattades av de generösa tidsreglerna. I det sammanhanget finns redan ett praxisbeslut som har fattats av regeringen.

Herr talman! Detta är en humanitär åtgärd som är mycket välkommen för dem som det gäller. Den är nödvändig på grund av ofullständig och bristande asylprövning, och det sänder fel signaler ut i samhället. Detta påtalade också UNHCR när det gällde Bosnien. Det är ett sätt att kringgå asylrätten enligt flyktingkonventionen. Om inte antalet som gömmer sig åter skall börja växa, måste det ske förändringar av det som har orsakat att så många människor, och framför allt barnfamiljer, har valt att gömma sig. Det behövs alltså bättre beslutsunderlag, bättre beslutsmotivering och barnens egna flyktingskäl måste tas med i bedömningen. Häromdagen hörde jag att flyktingar hade tagit sin tillflykt till kyrkorna där. Har man någon samordning mellan Norge och Sverige när det gäller att fastställa denna tidsgräns?
Herr talman! Jag har redan svarat på den frågan. Vi har haft kontakter med Norge och dessa kontakter fortsätter, bl.a. på måndag då statssekreterarna i de nordiska länderna träffas. När det gäller möjligheten att kringgå asylrätten genom tidsregler av den här typen, får detta självfallet inte ske. Jag vill erinra om att det har tillsatts en praxisutredning som nu har gått igenom hur praxis har utvecklats. En av utredarnas svar på frågan om ifall myndigheternas beslut generellt strider mot utlänningslagen och därmed också Genèvekonventionen var nej. Myndigheterna tillämpar Genèvekonventionen och den svenska utlänningslagen.
Herr talman! Det vore intressant att veta hur man hade sett på situationen i Kosova om inte Bosnienkriget hade funnits. Vid den hearing som vi hade i utskottet hade man all anledning att ställa sig den frågan. Visst har väl flyktingkonventionen frångåtts när det gäller flyktingar från Kosova.
Herr talman! Praxisutredningen har konstaterat att våra myndigheter vid sin tillämpning av våra lagar och Genèvekonventionen följer dessa.

Herr talman! Kulturministerns och regeringens beslut i dag är oerhört positivt. För att använda statsrådets egna ord: Humaniteten har måst ta över. Det är klart att för de många flyktingar som under lång tid här har gastkramats och pendlat mellan hopp och fruktan -- det gäller inte minst östeuropeiska flyktingar och kosovoflyktingar, som kommer från områden där det visserligen inte är ett formellt krigstillstånd men där situationen kan vara långt värre -- är detta ett oerhört glädjande och konstruktivt beslut. Herr talman! Min fråga rör det mer långsiktiga perspektivet. För det första: Hur kan man engagera våra grannländer i Norden och i Västeuropa så att de tar en större andel av det flyktingansvar som bör läggas på dem? För det andra: Kan det bli möjligt för Sverige och FN att mera kraftfullt verka för en situation i t.ex. Kosovo som man inte skall behöva fly ifrån? Min sammanfattande fråga är då: Är regeringen beredd att med förnyade ansträngningar ta itu med de långsiktiga frågorna?
Herr talman! Som Elver Jonsson vet har vi gjort mycket kraftfulla insatser för att förmå andra länder i Europa att -- förutom att ge hjälp i närområdet -- ta emot flyktingar i sina egna länder. Detta har skett inom ramen för Europarådet, inom ESK och inom UNHCR. Det arbetet går naturligtvis vidare med kraft. Häromdagen såg jag att Hans Göran Franck hade lämnat en rapport på samma tema till Europarådet, som nu behandlas där. Det är naturligtvis mycket viktigt. Jag är av den uppfattningen att det är angeläget med internationell samordning, och det är en av anledningarna till att det enligt min mening är viktigt att Sverige kommer med i den europeiska unionen. Där kan vi på ett bättre sätt verka för en gemensam samordning.